Herr talman! Vi i Miljöpartiet föreslår en grundpension. Vi har talat om den många gånger, men jag kan nu säga något om vilka summor det rör sig om. Ersättningen skall vara ett grundskydd lika för alla på ungefär samma nivå som dagens ålderspension för en låginkomsttagare som tjänar 12 000-13 000 kr per månad. Modellen motsvarar vårt förslag till ersättning vid långvarig ohälsa, som behandlades i den förra debatten. Vi vill t.ex. på samma sätt räkna in i grundskyddet ett belopp som motsvarar det nuvarande bostadstillägget vid en basbostadskostnad på 2 200 kr. Men vi har höjt den till 4 000 kr när det är högre hyra. Det som står här är alltså inte riktigt. Vi anser att även den statliga ålderspensionen bör bygga på principen om en grundtrygghet lika för alla. Riksdagen har dock fattat principbeslut om att dagens ATP-system skall ersättas av ett nytt, reformerat system. Det känner vi alla till, och vi har hört en del om det här i dag. Vi menar att det systemet har stora brister och inte håller vad det lovar. I budgetmotionen redovisar vi bara kortfattat vår syn på regeringens avgivna budgetproposition vad gäller pensioner. Men enligt uppgift skall garantipensionen i det nya pensionssystemet höjas med en ganska stor summa per månad, och därmed närmar sig det nya systemet vår tanke om ett grundskydd. Det är inte längre så stora skillnader. Miljöpartiets förslag till skatteväxling, som har redovisats ingående i skatteutskottet, innebär högre kostnader för energi. Detta beräknas medföra en höjning av basbeloppet, och kostnaderna inom anslaget ökar därför med 265 miljoner för år 1999 och mer år 2000. Men det gäller nästa år. När det gäller bostadstillägg till pensionärer anser vi att man inte skall ta upp värdet av fritidsbostad i beräkningsunderlaget för bostadstillägg. Generellt anser Miljöpartiet att beräkningsmodeller för bostadsbidrag och bostadstillägg i de flesta avseenden bör utformas på ett likartat sätt, så att alla medborgare i samhället har samma grund när det gäller bidrag, bostadsbidrag osv. Vi anser att man kan ha ett mindre fritidshus, men det kan finnas en gräns för hur stort det får vara och vilket underlag det är. Vi förstärker vår budget med 20 miljoner årligen för det. Grundskyddet bör enligt vår mening räknas upp i takt med den allmänna löneutvecklingen för de förvärvsarbetande. Vårt förslag skiljer sig i det avseendet fån förslaget till reformerat pensionssystem. I det systemet kommer den inkomstgrundade pensionen att följa den allmänna löneutvecklingen, medan garantipensionen bara skall följa prisutvecklingen. Detta gör att de flesta låg och medelavlönade som får pension i huvudsak får en garantipension. De kommer att halka efter dem med högre inkomster ytterligare. Det gäller inte minst kvinnor med lågavlönade yrken. Miljöpartiet kan inte acceptera att klyftorna mellan olika pensionärer på detta sätt kommer att öka ännu mer. Premiereservsystemet har Miljöpartiet sagt nej till. Om egenavgifterna vill jag prata litet mer. Man får välja vad man vill ta upp när talartiden är begränsad. Vi vill att egenavgifterna skall trappas ned och så småningom försvinna. De har bidragit till att minska skatteunderlaget med 400-500 miljoner i Dalarnas landsting, t.ex. Borlänge stad har ungefär 49 000 invånare, och skatteunderlaget har minskat med 49 miljoner kronor. Perssonpengarna ger Dalarnas landsting 39 miljoner. Det står helt klart vilken betydelse egenavgifterna har för kommunernas ekonomi. De med lägre inkomster förlorar dessutom på egenavgifterna. Det kommer förhoppningsvis ett omfattande betänkande i vår om de nya pensionerna. Vi får ta den stora pensionsdebatten i utskottet och i kammaren då. Jag skall slutligen ägna mig åt egenavgifterna en stund. När skattereformen genomfördes 1991 var ett av de viktigaste målen att sänka den direkta inkomstskatten under devisen "minst 50 % kvar". Det innebar att det framför allt var marginalskatterna för medel och höginkomsttagare som sänktes. Teoretiskt skulle detta finansieras fullt ut genom breddning av momsen, borttagande av avdrag m.m. Vi vet alla hur det gick med dem. De lyste helt enkelt med sin frånvaro. Så gick det som det gick. Skattereformen blev kraftigt underfinansierad, och det är en av orsakerna till de stora underskott i statsfinanserna som började uppstå strax efteråt. För att råda bot på denna underfinansiering blev man tvungen att höja inkomstskatterna igen, men nu med den förskönande omskrivningen egenavgifter. De allmänna egenavgifterna uppgår nästa år till nästan 55 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som man totalt sänkte inkomstskatterna med under skattereformen. Det är bara ett litet problem. Medan skattereformen gav de största sänkningarna av inkomstskatten för höginkomsttagare är det tvärtom med egenavgifterna. De är avsiktligt konstruerade så att de blir särskilt kännbara för låginkomsttagarna, medan höginkomsttagare slipper undan väldigt lindrigt, eftersom egenavgiften är avdragsgill mot inkomstskatten och det dessutom finns ett avgiftstak vid inkomster över Vad som i realiteten har hänt efter skattereformen och införandet av egenavgifter är alltså en kraftig och orättfärdig omfördelning av inkomstskatten från höginkomsttagare till låginkomsttagare. En annan nackdel med att egenavgifterna är avdragsgilla är att de gröper ur kommunerna skatteunderlag. Totalt sänks nivån på kommunernas och landstingens skatteinkomster fram t.o.m. 1998 med omkring 12 miljarder kronor av detta skäl, vilket de inte fått någon kompensation för. Det skall jämföras med Perssonpengarna, som jag talade om nyss. Det är Av någon underlig anledning har man kallat dessa egenavgifter för sjukförsäkringsavgifter, trots att det inte alls har behövts några nya avgifter för att finansiera sjukförsäkringen. Det känner vi alla till. Tvärtom har sjukförsäkringen gått med gigantiska överskott de senaste åren. Detta vill regeringen nu trolla bort genom att döpa om avgifterna till pensionsavgifter. Man hoppas att på så sätt kunna stoppa in dem som en del av finansieringen av det nya pensionssystemet. Miljöpartiet anser i stället att egenavgifterna på sikt bör avskaffas både därför att de har en felaktig fördelningsprofil och på grund av att de gröper ur kommunernas och landstingens skatteunderlag. Vi har i vårt budgetalternativ lagt fram förslag som gör det möjligt att avstå från höjningen av egenavgiften med en procentenhet 1998 och sedan sänka den med ytterligare 2,5 procentenheter fram t.o.m. år 2000. Det kan göras dels som ett led i en skatteväxling med högre energi och miljöskatter, dels genom att man satsar rejält på en arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan fram till sekelskiftet, vilket leder till minskade kostnader för arbetslösheten. Jag har inga yrkanden under denna avdelning.
Herr talman! Det diskuterades mycket om egenavgifter. Det finns nog behov av ett förtydligande. De egenavgifter som man skrev om i princippropositionen, som antogs av riksdagen, skulle komma till genom en löneväxling. Man skulle få lika mycket i högre lön som man skulle få betala i högre egenavgifter. Det var på fint språk ett nollsummespel. Det skulle varken bli mindre pengar till kommunerna eller till den enskilde. Det var frågan om ett byte. Sedan använde den socialdemokratiska regeringen termen egenavgifter och införde en ny sorts skatt. Inför man en skatt - det kan t.ex. vara i form av egenavgift eller arbetsgivaravgift - innebär det att hushållen får mindre inkomster. När det är fråga om en statlig skatt minskar det kommunala skatteunderlaget. Det är vad som händer när man höjer egenavgifterna upp till 6,95 % fram 1998. Jag vill bara påpeka att man laborerar med två typer av egenavgifter. Det är inte bra. Kom för klarhetens skull ihåg att kommunernas skatteinkomster kan minska när det är fråga om skatter. Hushållens inkomster gör det i vilket fall som helst. När det gäller löneväxling får man inte alls de effekterna.

Herr talman! Jag har inga yrkanden på utgiftsområde 11 - dock viktiga synpunkter. Det kan, när vi behandlar trygghetssystemen i vårt land, vara intressant att tänka sig tillbaka ungefär tre månader till den socialdemokratiska partikongressen i Sundsvall. Jag tror att det bestående minne som de flesta av oss har från den kongressen är det guldregn som föll över Sundsvall. Meningen var väl att det skulle falla över hela landet. Först hade man genomfört fördelningspolitiskt undermåliga nedskärningar på många olika håll och kanter när man hade skurit över hela fältet, till synes utan strategi. Ett år före valet öppnades plötsligt dammluckorna. Det vattenfall som släpptes loss beräknades av någon vara värt ca 500 miljoner kronor per kongresstimme. Detta var ett halvår efter det att inkomstprövningen av änkepensionerna hade införts genom ett majoritetsbeslut här i riksdagen. Det förslaget hade i sin tur inte kommit upp mitt under värsta krisen, när krismedvetandet var på topp i vårt land, utan efter det att regeringen hade blåst faran över. Förslaget kom i ett läge då regeringen hade börjat avisera återställare av andra nedskärningar. Detta uppfattar jag som en mycket tydlig signal om att inkomstprövningen var någonting som regeringen ville införa, till skillnad från de andra nedskärningarna. Dem hade man sagt att man var tvungen att genomföra utan att man ville. Också här har man i retoriken delvis försökt hålla fast vid bilden att det var det statsfinansiella läget som tvingade fram detta. Men som sagt: Ord och handlingar stämmer inte alltid överens. Vad man hade sagt var: Vi kan börja återställa andra nedskärningar, men här inför vi en ny stor besparing. Och detta är faktiskt en besparing som saknar motstycke under hela saneringsprocessen vad gäller indragningar som kan drabba en enskild. Den saknar motstycke! Ingen annan åtgärd kan drabba en enskild på det sätt som den här har gjort. Ändå darrar regeringen inte på manschetten, och inte socialdemokraterna i utskottet heller. En del centerpartister darrar litet grand. En sak som man hade bestämt sig för att återställa redan när förslaget om inkomstprövning kom var partistödet. Där ser vi litet grand av de prioriteringar som socialdemokraterna har gjort. Men så är vi fem partier i utskottet som är helt överens om att vi vill avskaffa den inkomstprövning av änkepensionerna som Socialdemokraterna och Centern har genomfört. I det läget sitter vi i utskottet och behandlar utgiftsområde 11 i statsbudgeten. När då Centerpartiet yrkar bifall till en enskild motion som säger att detta inte bör drabba dem som har barn under 18 år kan inte jag bara sitta där och inte göra någonting. Då blir min tanke: Här måste vi söka en kompromiss! Det är ju möjligt att börja göra någonting för att återställa detta, och det kan vi inte missa - för deras skull som är drabbade. Av den anledningen väckte jag tanken att vi skulle söka majoritet för detta så att vi skulle kunna göra ett tillkännagivande till regeringen om att man skulle återkomma senare med en lösning på detta. Men då gällde uppenbarligen inte Centerns yrkande längre. Det var bara ett särskilt yttrande man ville ha. Jag tycker att Centern har anledning att ytterligare förklara sitt handlande när det gäller denna fråga. Centern och Socialdemokraterna lägger tillbaka en hundradel av det som man tog ifrån änkorna - i många fall en utsatt grupp. Jag vill aktualisera ytterligare en fråga inom det här området som är viktig för oss kristdemokrater och som följde med oss genom hela vår budgetprocess då vi skulle ta fram vårt budgetalternativ. Vi hade från början en mycket stark önskan att vi skulle klara en sak, och det var att återställa basbeloppet, dvs. att ta bort det reducerade basbeloppet för beräkning av pensioner. Det var inte lätt. Jag, som har ansvar för det här området inom partigruppen, kände mig inte hela tiden under processens gång säker på att vi skulle klara det. Men jag är väldigt glad och stolt över att vi gjorde det. Som det enda av riksdagens sju partier prioriterar och finansierar vi 1998 ett oreducerat basbelopp för beräkning av pensionerna. Jag kommer ihåg att jag under processens gång i en av våra kvällstidningar läste att Vänsterpartiets Ulla Hoffmann fick frågan: Vad önskar du dig mest av allt just nu? Ja, det var faktiskt pengar till att kunna återställa det reducerade basbeloppet. Hur stark önskan har socialdemokraterna när det gäller att återställa det reducerade basbeloppet? Vi är fem partier som har ansvar för det reducerade basbeloppet - fyrklöverpartierna och Socialdemokraterna. Vi kom i krisuppgörelsen överens om att basbeloppet skulle reduceras. Sedan har detta gällt 1993, 1994, 1995, 1996 och 1997. Fem år har pensionärerna nu varit med och burit denna tunga saneringsbörda. Regeringen säger inte någonting i propositionen om någon som helst tanke på att någon gång vilja göra någonting åt detta. År 1998 kommer att bli det sjätte året då pensionärerna skall bära den här bördan. Min fråga till socialdemokraterna är: Hur ser ni på det här? Har ni någon ambition att lätta på krisbördan för pensionärerna, eller skall en del av krisuppgörelserna bestå för alltid? I så fall klingar ert tal om det ekonomiska läget ganska falskt.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag känner en stor glädje när jag står här i dag. Under det första året av den här mandatperioden har det fattats många svåra beslut här i riksdagen. Det har inte varit lätt. Många har haft det tungt under den här tiden. Det är därför jag nu kan ge uttryck för den positiva känsla jag har när vi nu kan göra någonting för dem som har haft det svårast. Dit hör barnfamiljer och även en del av pensionärerna. Vem trodde att regeringen skulle klara att sanera ekonomin? Ja, i varje fall var det ingen i oppositionen. Den har mest varit kritisk till de åtgärder som har vidtagits. Vad säger oppositionen nu då? Kan den vara med och dela glädjen över att vi kan föreslå förbättringar i den generella välfärden? Nej, naturligtvis inte. Den fortsätter med sin kritik och menar att det skulle vara bättre med bl.a. skattesänkningar, något som tydligen skall lösa alla problem. Vi vill dock inte ha ett samhälle som enbart är på den starkes villkor. Vi vill ha ett samhälle som bygger på solidaritet, på att vi tillsammans bidrar efter förmåga och tar ett gemensamt ansvar för utsatta grupper. Fru talman! Jag måste få berätta om ett telefonsamtal jag hade och som gav mig ett fint minne. Det var en kvinna som ringde mig och var bekymrad över att hon skulle få lägre folkpension nu när den skulle inkomstprövas. Hon räknade med att bli av med 400 500 kr i månaden. Självklart är det inte roligt att bli av med pengar. Men vi fortsatte vårt samtal och kom in på orsakerna till varför det var som det var, dvs. saneringen av ekonomin. Jag tog upp effekterna av alla åtgärder, t.ex. att räntorna hade minskat kraftigt. Då berättade kvinnan för mig att hon hade två gifta barn som båda hade varit på väg att sälja sina hus på grund av boendekostnaden, närmare bestämt de höga räntorna. Men nu, sade hon, kan de behålla sina hus när räntekostnaderna har minskat med ca 2 000 kr i månaden. Tänk vad bra det är för barnen, sade hon. Och tänk vad bra det är för barnbarnen att de kan få bo kvar hemma. Sedan sade hon: Jag kan acceptera att jag får mindre pension nu när det innebär att barnfamiljerna får möjligheter att bo kvar i sina hus. Det här är ett av många samtal jag haft. Många har slutat i stort samförstånd, även om ingen har tyckt om att bli av med pengar - självklart. Men här såg kvinnan en direkt koppling till de besparingar som vi har gjort i samhället, både för att få möjligheter att behålla välfärden och för att unga människor skall kunna bo kvar i de bostäder de har startat med. Fru talman! Vi skall nu debattera utgiftsområde Omfattande åtgärder har krävts för att sanera statens finanser. Även pensionsområdet har varit föremål för besparingar. Redan under föregående regering begränsades uppräkningen av pensionerna genom att basbeloppet minskades med 2 % före uträkningen. Från år 1995 begränsas uppräkningen av folkpensionen med hänsyn till det budgetunderskott vi då fick ärva. Från 1998 kommer folkpensionerna att räknas upp med 80 % av kostnadsprisindex på prisökningarna. Från 1999 sker uppräkningen fullt ut med 100 % av prisökningarna. Genom den låga inflation som förelegat under de två senaste åren har konsekvenserna av den lägre uppräkningen kunnat begränsas. Fru talman! Jag vill i det här sammanhanget betona att utskottet tidigare uttalat behovet av en analys som tar sikte på levnadsnivån för hela pensionärskollektivet. Regeringen uttalar också i budgetpropositionen att en fortsatt utredning och analys av pensionärernas levnadsförhållanden, med särskild belysning av de kommunala avgifternas inverkan på levnadsförhållandena, kommer att prioriteras under budgetåret Fru talman! När det gäller de äldre invandrarnas rätt till pension framhåller utskottet att det är angeläget att finna en lösning. Regeringen har i september i år tillsatt en särskild utredare med uppgift att se över vissa frågor rörande socialtjänstlagens samband med övriga trygghetssystem utifrån de förändringar som har skett i samhället under 90-talet. Jag vill erinra om att utlänningar som fr.o.m. januari 1997 får uppehållstillstånd i landet som skyddsbehövande får rätt att tillgodoräkna sig bosättningstiden i hemlandet. För att få oavkortad garantipension fordras 40 års bosättning i landet. Men för att tillgodose önskemålet att även personer med endast kort anknytningstid till Sverige skall få sin försörjning tryggad genom pensionssystemets försorg, samtidigt som totalkostnaderna för garantipensionen hålls inom uppställda ramar, har man diskuterat en tudelad garantipension. I Ds 1997:66 beskrivs principerna för hur en sådan tudelad garantipension skall kunna konstrueras. Men med hänsyn till att det pågår en beredning har man inte gjort något ställningstagande. Utskottet har den inställningen att frågan skall få en snar lösning när beredningsarbetet är klart. Fru talman! När det gäller utbetalningen av pensionerna har pensionärsorganisationerna framfört ett önskemål om att tidigarelägga utbetalningarna. Det innebär att man från januari 1998 kommer att betala ut pensionerna den 18 och 19 i månaden. Även innevarande månad kommer pensionärerna att få sin pension utbetald den 18 och 19. Det tycker jag känns trevligt. När det gäller änkepensionen, dvs. inkomstprövningen av folkpensionsdelen, anser utskottet att det har varit en nödvändig åtgärd för att sanera statens finanser. Om statens ekonomi varit i ordning vid maktskiftet 1994 skulle många av de här svåra åtgärderna inte ha behövt genomföras. Fru talman! Det är ändå med glädje jag kan konstatera att kompensationsgraden för bostadstillägget till pensionärerna höjs från 83 % till 85 %. Höjningen skall gälla fr.o.m. 1998. Jag vet att pensionärsorganisationerna uppskattar de förändringar som regeringen föreslagit i propositionen och som utskottsmajoriteten står bakom. Men självklart skulle organisationerna önskat ytterligare åtgärder på pensionsområdet, t.ex. att återställa det beslut som fattades under den borgerliga regeringens tid och innebar att man reducerade basbeloppet med 2 % innan man räknade ut pensionen. En återställare i dag skulle kosta i storleksordningen 3,8 miljarder. Tyvärr saknas de pengarna. Fru talman! Regeringen har valt en annan väg för att ge pensionärskollektivet trygghet. Under de närmaste åren kommer regeringen att satsa 16 miljarder extra på vård, omsorg och skola. Ingen pensionär skall behöva känna oro för att bli gammal. När man åldras skall det vara en självklarhet att man skall kunna känna trygghet och veta att man får god vård och omsorg. Det är inte minst viktigt för den enskilde pensionären, men även för de anhöriga. Det har vid flera tillfällen i medierna visats på brister i omvårdnaden om de äldre. Det är därför nödvändigt att kommuner och landsting får resurser för att öka kvaliteten i vården och omsorgen. Jag kan bara beklaga att inte riksdagen enhälligt står bakom regeringens förslag om extra medel för detta viktiga område. Fru talman! Skulle det bli regeringsskifte efter nästa val måste faktiskt väljarna veta att med en borgerlig regering kommer det inte att bli några extra medel för vård och omsorg. I stället vill moderaterna spara ytterligare i kommuner och landsting. De anser tydligen att det är viktigare med skattesänkningar som gör att den enskilde kan lösa problemen med sin egen omsorg. Fru talman! Innan tiden rinner ut skulle jag vilja anknyta till det som Rose-Marie Frebran sade i sitt senaste anförande. Jag tycker att det är litet konstigt att inte Rose-Marie Frebran skiljer på den kongress som vi hade i Sundsvall och det budgetarbete som regeringen höll på med. Att det kom ut uppgifter om budgeten i samband med kongressen är en helt annan sak. De dammluckor som har öppnats talar Rose-Marie Frebran om. Ja, nu har vi lyckats med att sanera ekonomin och då är det självklart för oss att vi skall se till att de som har haft det svårast under saneringsperioden också skall vara de första som får hjälp. Jag kan bara ställa en fråga till Frebran: Vad är det för fel med att höja barnbidraget, vad är det för fel att höja ersättningsnivåerna?

Fru talman! Regeringspartiets företrädare Lennart Klockare inledde sitt anförande med att tala om att det var en stor glädje för honom att stå i talarstolen i dag. Han talade om att man nu skulle kunna göra någonting åt dem som har haft det svårast under de gångna åren. Han talade om solidaritet, han talade om att vi nu skulle visa gemensamt ansvar för utsatta grupper. Jag tror, fru talman, att han t.o.m. avrundade sitt inlägg med att säga att han kände stor glädje då också. Några som inte känner stor glädje i dag, Lennart Klockare, är de änkor som har drabbats av de försämringar i änkepensionssystemet som har införts. Några vet inte om att de är drabbade. Det gäller den regel som handlar om att man har minskat omställningstiden från 12 månader till 6 månader. Men de som redan är änkor vet förstås om de försämringar de har råkat ut för. Jag ställde i mitt inlägg tidigare frågan om jag hade fattat det rätt av budgettrycket att den åtgärd som i utskottet beskrivs som att man inte fullt ut i dag har lyckats ta tillbaka försämringen bara är en hundradel. Jag skulle gärna vilja att Lennart Klockare använde den tid han har i repliken till att ge besked: Är det så att det som man i dag kallar inte fullt ut är en hundradel av den besparing som har gjorts?

Fru talman! Jag vill först och främst yrka bifall till utskottets betänkande i dess helhet och avslag på reservationerna, även på den reservation som rör delpensionen. På Bo Könbergs fråga vill jag svara att om Bo Könberg, som var minister under förra regeringen, hade tagit ansvar för ekonomin då, så att vi hade klarat av att starta från ett annat utgångsläge än vi gjorde vid den här tiden, hade mycket också sett annorlunda ut. Det som vi har gjort när det gäller änkepensionen har varit nödvändigt av den anledningen att vi skulle sanera ekonomin. Jag har en djup medkänsla med alla dem som har blivit av med sin folkpension eller delar av den. Det är självklart att det är beklagligt. Men i det här sammanhanget har vi gjort undantag så att alla med barn under 12 år inte omfattas. Inte heller de med bostadsbidrag och de som är över 65 år omfattas av förändringarna i änkepensionen.
Fru talman! Så kom det vanliga argumentet igen. Man tog över ett budgetunderskott, och Könberg och de andra ministrarna skulle ha sett till att det inte blev något underskott. Det kan man möjligen säga. Men man skall inte säga det om man hör till det socialdemokratiska partiet och när man har suttit i opposition under den förra mandatperioden och röstat emot mängder av besparingar, som t.ex. Lennart Klockare gjorde. Till frågan som vi diskuterar, dvs. änkepensionerna. Jag fick inte nu heller något svar. Det tycks vara omöjligt. Jag försöker en tredje gång. Lennart Klockare har ju repliktid kvar. Är det ni har gjort för att mildra effekterna av den stora besparingen på ca 800 miljoner på änkorna en hundradedel eller inte. Svara!
Fru talman! Det var trevligt att Bo Könberg erkänner att han borde ha tagit ett större ansvar för ekonomin under regeringstiden. Det tackar jag särskilt för. Jag tror att Bo Könberg även har läst detta i propositionen. Vi vet båda två att besparingen är i storleksordningen 800 miljoner kronor. Bo Könbergs bedömning är korrekt i att bland de förändringar som föreslås finns att privata pensionsförsäkringar undantas.
Fru talman! Det är alltid med stor förvåning jag lyssnar på herr Klockare när han talar om ekonomi. Att det har gått bra med budgetsaneringen skall man nog tillskriva - det sporde jag tillsammans med Stig Rindborg i en motion för två år sedan - de automatiska stabilisatorerna, dvs. att strukturen i Sverige är ovanlig. Det finns få stora multinationella företag som är resultatkänsliga, och det finns en stor offentlig sektor som ger utslag när det går ned. När det går ned sker det med rejäl fart, och när det går upp sker det med rejäl fart. Det är därför det är lätt att göra den typen av budgetsanering. Läs i Ekonomisk debatt, nr 3 i år av Ulf Jacobsson, så kan herr Klockare lära sig litet mer. Jag tycker att vi skall ha en någorlunda insiktsfull debatt. Jag vill ta upp en annan sak. Det fanns en altruistisk änka, och hon var glad för att en del av hennes änkepension hade tagits bort. Varför har inte herr Klockare gått på dem som har delpension och frågat om de vill avstå den? Jag tror att det hade varit socialt mer rättfärdigt. Men det satte man sig emot. När pensionsreformen nu försenas vill man inte ändra på något. Man säger att kommunerna skall få mer pengar, och det kommer att glädja alla pensionärer. Det är inte bara pengar som behövs. Det behövs mer av tankeförmåga i kommunerna. Helsingborg har upphandlat ett larmsystem som äldre pensionärer inte kan använda. Konstruktionen är så hård att det inte går att trycka in larmet. Det är också ett sätt att använda pengar. Det är ett tvivelaktigt förfarande som innebär att pensionärerna får betala för larmet, men när de larmar är det ingen som hör dem.
Fru talman! Margit Gennser kan betydligt mer om ekonomi än vad jag kan. Det ifrågasätter jag inte. Jag skulle gärna vilja veta lika mycket. Margit Gennser pratade också i sitt anförande om sagor. Det är trevligt med sagor. I den verklighet vi lever i, Margit Gennser, hör sagorna inte riktigt hemma. Vi lever faktiskt i en verklighet. Det är den vi måste göra något av. Det skulle vara klädsamt om Moderaterna - trots att det med hög fart går upp och ned i ekonomin - kunde säga att regeringen har gjort ett bra jobb med saneringen av ekonomin. Det skulle jag och flera andra uppskatta.
Fru talman! Det man inte kan kan man ta reda på. Så kan man tala med litet mindre bokstäver. Det var det jag menade att herr Klockare borde göra i fråga om ekonomin. Jag tog upp Lewis Carrolls världsbekanta saga, som är en allegori skriven av en vetenskapsman. Han ville i litterär form visa problemen med att ständigt ändra regler. Det var det som Alice mötte i underlandet. Ibland tycker jag att det vore bra om vi var litet litterära i kammaren och lärde oss vad gångna generationer har skrivit och försökt visa, dvs. att skapa ett bättre och mer civiliserat samhälle. Det är skadligt för civilisationer att ändra spelregler utan att betänka sig noggrant och utan framförhållning. Jag kan ge exempel på vetenskapsmän. Axel Axelrod har skrivit en alldeles utmärkt bok om The evolution of co-operation. Han visar att det är just ändrandet av regler som leder till svåra konflikter. Det är därför jag tog med Alice i Underlandet. Det är lättare att förklara mekanismerna i den här kammaren med hjälp av en saga än att redogöra för vetenskapliga hypoteser.
Fru talman! Det är fascinerande att höra Margit Gennsers ekonomiska utläggningar och beskrivningar i form av sagor. Jag uppskattar det. Margit Gennser ställde en fråga till mig om delpensionen. Delpensionen skulle avskaffas i samband med att den nya pensionsreformen tillträder. Nu skjuter man på avskaffandet av delpensionen. Inom det nya systemet - vilket Margit Gennser mycket väl vet - skall det finnas möjlighet att lämna yrkeslivet tidigare än vad som eljest var avsett.
Fru talman! Det som alltid har fascinerat mig med socialförsäkringssystemen är att de griper in överallt. Det för mig förstås in på frågan om de äldre invandrarna som inte får folkpension. Det handlar om de invandrare som har fått stanna här av humanitära skäl. De har inte samma flyktingstatus som de som har fått stanna här med stöd av konventioner eller som betraktas som skyddsbehövande i övrigt. Deras problem löses inte i och med förslaget om ett nytt garantipensionssystem. De blir inte heller lösta med hjälp av den tudelning som Lennart Klockare talade om i talarstolen för en stund sedan. Det kommer fortfarande bara att gälla konventionsflyktingar och skyddsbehövande i övrigt - som inte är detsamma som humanitära skäl. Här kan två betydelsefulla men helt olika områden kopplas ihop. Jag vill att Lennart Klockare tar med sig detta hem och säger till utredaren att problemet med de äldre invandrarna som har fått stanna av humanitära skäl måste lösas i det nya garantipensionssystemet. Annars har vi kvar samma problem. Jag ställde en fråga i min inledning till Lennart Klockare. De privata pensionsförsäkringarna i änkepensionen som skall undantas vid inkomstberäkningen ger en intäkt på 8 miljoner kronor. En hundradedel har Bo Könberg och andra sagt. Är den ideologiska förskjutning som detta innebär värd 8 miljoner kronor, Lennart Klockare?
Fru talman! Situationen för de äldre invandrarna är inte tillfredsställande i dag - om man uttrycker sig milt. Därför är det bra att vi förhoppningsvis kan få en lösning på frågan. Det pågår ett beredningsarbete. Vi får väl avvakta och se vad det blir för förslag. Jag vill betona vikten av att frågan får en slutlig lösning. Ulla Hoffmann tar upp frågan om de privata pensionsförsäkringarna. I dag gör man ett avdrag på den privata pensionsförsäkringen upp till en viss nivå i deklarationen. Här har den delen kopplats ihop vid beräkningen av folkpensionen till änkepensionen - då skall de privata pensionsförsäkringarna undantas.
Fru talman! Det gäller inte bara att skjuta saker framför sig och hoppas på att de skall få en lösning. Jag vill att Lennart Klockare som har inflytande på regeringen och utredare osv. ser till att frågan om de äldre som har fått stanna av humanitära skäl också skall få någon form av pension och slippa gå på socialbidrag. Jag skall, för stunden, lova Lennart Klockare att sluta plåga honom om 8 miljoner kontra ideologi.
Fru talman! När det gäller tankarna om hur man skulle kunna åstadkomma en lösning av problemen för de äldre invandrare som har fått uppehållstillstånd av humanitära skäl tror jag inte att det är någon större skillnad mellan oss. Det är helt otillfredsställande att de skall behöva leva på socialbidrag. Jag hoppas att vi skall finna en lösning på det, i varje fall så småningom. När det gäller den ideologiska delen av Ulla Hoffmanns fråga vill jag svara att man i det här fallet har gjort den koppling som jag beskrev i mitt förra inlägg.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Lennart Klockare angående det reducerade basbeloppet. När jag undrade om socialdemokraterna hade någon vilja att återställa basbeloppet, som ligger till grund för pensionsberäkningen, tyckte jag att jag fick ett svar. Jag vill gärna veta om det är ett definitivt svar och ett svar för framtiden. Svaret var att socialdemokraterna har valt en annan väg. I så fall har vi kristdemokrater valt två vägar. Vi har även valt att ge kommuner och landsting mer pengar än vad de har fått tidigare. Men för Klockare var detta alternativet till oreducerat basbelopp. och de 16 miljarderna 2000 kommer ju för övrigt inte att täcka det vårdgap - det gap mellan behov och resurser - som kommuner och landsting ser framöver. Vi kommer att ha ett gap på mellan 4 och 5 miljarder kronor kring år 2000. Vi kristdemokrater har prioriterat även detta i ett finansierat budgetalternativ. Bl.a. genom minskade egenavgifter får kommunerna mer pengar i vårt finansierade alternativ än i socialdemokraternas. Men är det alltså den väg ni har valt definitivt och för framtiden? Är ni inte beredda att diskutera ett oreducerat basbelopp?
Fru talman! När det gäller ett oreducerat basbelopp har vi i propositionen och även i vårt betänkande konstaterat att pengarna inte räcker till allt. Därför har vi, precis som jag sade i mitt anförande, i första hand lagt vikten vid att människor skall kunna känna trygghet i omvårdnaden och i omsorgen när de blir äldre. Det känns mycket angeläget att göra det. Pengarna räcker kanske inte till allting, men med den minskning av arbetslöshet som kommer och som redan är på väg får kommuner och landsting ökade skatteintäkter när folk får arbete i stället för att uppbära bidrag eller ersättningar. De pengarna kommer också att kunna användas för att se till att vård och omsorg prioriteras.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte får något svar. Här får man bara själv spekulera i vad som döljer sig mellan raderna. Hur är det med de ålderspensionärer som i dag inte upplever att de har råd att besöka tandläkare eller inte alla gånger har råd att lösa ut nödvändig medicin - har de en rimlig konsumtionsnivå? Är det ändå inte anständigt att ge någon form av svar inför framtiden på frågan vad socialdemokraterna vill göra med ett beslut som har ingått i en krisuppgörelse? Det är knappast någon måtta på självberömmelsen när det gäller hur ni har lyckats med saneringen. Därför borde man, tycker jag, kunna få ett svar.
Fru talman! Det har också tidigare väckts en fråga i detta sammanhang. Det var Bo Könberg som nämnde det särskilda bostadstillägget. Det tycker jag är en viktig del för de sämst ställda pensionärerna, som saknar ATP. De som har en hög hyra har då möjlighet att få det särskilda bostadsbidraget upp till 5 200 kr. Jag beklagar naturligtvis om det finns människor som har det svårt och inte klarar av att lösa ut sin medicin. Vi skall inte ha ett sådant samhälle att människor inte har en skälig levnadsnivå. Det är någonting som vi socialdemokrater verkligen står för. Det är en viktig del i vår grundläggande ideologi när det gäller att ha en trygg välfärd i vårt samhälle.

Fru talman! Även på det här utgiftsområdet har jag en motion, nämligen Sf233. Som vi har hört tidigare här i dag har pensionärerna bidragit till saneringen av statens finanser. Nu höjs en del bidrag, bl.a. barnbidrag, a-kassa och sjukförsäkring, vilket jag tycker är bra. Det är nödvändigt, och det är möjligt därför att statens finanser utvecklas positivt. Men jag vill poängtera vikten av att också pensionärerna får en förbättrad ekonomisk situation. Visserligen höjs nu bostadstillägget till pensionärer, och pensionen räknas upp med 80 % av prisökningarna nästa år och från 1999 med hela prisökningen. Det är bra. Men även basbeloppet bör räknas upp, och i min motion föreslår jag en successiv höjning. Utskottet utgår från att regeringen skall återkomma med förslag om pensionernas beräkning, om ekonomiska möjligheter finns. Det ser jag fram emot. Jag är medveten om att behoven är stora på många områden och att pengarna inte räcker till allt. Men pensionärerna bör också få höjd ersättning på grund av att avgifter av olika slag ökar. För pensionärer som bor på landsbygden utan kollektivtrafik slår också bensinprishöjningarna hårt. Fru talman! Jag har inte heller här något yrkande, men jag förutsätter att utskottet bevakar pensionärernas ekonomiska utveckling. Om inte basbeloppet kan höjas inom en snar framtid så att alla pensionärer får en förbättring är det enligt min mening mest angeläget att se till att de pensionärer som har ingen eller låg ATP får sin ekonomiska situation förbättrad.

Fru talman! För nästan exakt 40 år sedan utspelade sig här en familjepolitisk klassiker. Inte i plenisalens men väl i andrakammarsalens talarstol förklarade Jarl Hjalmarson varför ATP-systemet skulle bli precis så dåligt som de flesta i dag, om än motvilligt, inser och erkänner. "Det är inte solidaritet", sade Hjalmarson 1957, "att vi som i dag bestämmer skaffar oss favörer genom att göra dem betalningsskyldiga som ännu inte har sitt ord med i laget. Vi kan regera över våra egna arbetsförtjänster, men låt oss i anständighetens namn inte samtidigt tala om samhörighet mellan generationerna och lägga bördor på nästa generation, bördor som vi aldrig har frågat om den är beredd att bära." Han hade ju rätt, men han förlorade riksdagsomröstningen. Det är inte helt ovanligt. Däremot fick han aldrig veta att han också fick rätt, att vi nu påbörjar arbetet med att överge det ATP-system han misstrodde och bygga upp någonting som i varje fall liknar ett riktigt pensionssystem. Om detta nya kan i varje fall sägas tre saker. För det första är det ett stort steg att bristerna och systemfelen i ATP nu uppmärksammas och att den principiella idén, att någon annan skall betala, nu ifrågasätts. För det andra är det beklämmande att detta vållar sådana konvulsioner inom socialdemokratin. För det tredje skall vi inte underskatta de små stegens långsiktiga kraft. För det är ett systemskifte som genomförs i en viktig del svensk välfärds och familjepolitik. Vi slår in en kil mot idén om rent politiskt styrda trygghetssystem och bygger en hävstång för ytterligare förbättringar. Människor som förvaltar och råder över sin egen och familjens långsiktiga trygghet kommer att bli mer måna om att få vara i fred än om kortsiktiga löften på andras bekostnad. Det här säger jag inte av skadeglädje mot dem som av missuppfattad historisk lojalitet lever kvar i 50-talet, utan därför att jag tror att det visar vägen för hur vi skulle kunna reformera också andra delar av den så viktiga men också så misstrodda och allt mer omoderna svenska välfärdspolitiken. En annan svensk klassiker har av flera skäl gjort sig påmind i år. Det är makarna Myrdals läsvärda bok Kris i befolkningsfrågan. En orsak är naturligtvis att det här verket, som har inspirerat och retat i så många år, nu har publicerats på nytt. En annan orsak är den debatt om de svenska steriliseringslagarna som DN journalisten Maciej Zaremba startade i våras och som makarna Myrdal rätt utförligt och på den tidens prosa argumenterar för i sin bok. Men allra mest känd är naturligtvis Kris i befolkningsfrågan för dess syn på familjen. Ingenting är enklare än att i dag ironisera över den tidens absurda rationalism och von oben-attityd. Men att bara lyfta fram enskilds citat om hur barnen borde förvaras i isoleringsboxar av glas eller hur kvinnor med håg och fallenhet borde exploateras för eftersyn av åtta till tio barn är att göra det väl enkelt för sig. Min avsikt är nämligen varken att håna eller att ironisera, utan att söka rötter till den svenska familjepolitiken och inte minst ställa frågan om inte förslag och synsätt som verkade rimliga i en tid kan bli alldeles orimliga i en annan. För det råder ingen tvekan om att det i seklets början fanns stort utrymme för sociala reformatörer som i bokstavlig bemärkelse ville göra rent och snyggt i samhällets alla hem. Det råder heller ingen tvekan om att dessa omsorger rätt ofta var rätt närgångna, vare sig det handlar om överklassens närgångna välgörenhet eller om den intellektuella elitens kliniska förmynderi. Medan andra länder slog in på en annan väg med ett myller av sociala skyddsnät valde vi i Sverige en väg där staten tog det helt dominerande ansvaret för socialpolitiken. Min poäng är inte att ta striden om varifrån vi kommer utan att fråga vart vi nu möjligen borde vara på väg. För det finns grundtankar om inkomstförsäkringar, om sparande, om generella begripliga välfärdssystem som jag har stor respekt för. Men som flera kloka socialdemokrater brukade påpeka på den tid då förnyelse var ett levande begrepp inom rörelsen: Vi har bytt befolkning, värderingar och vanor i Sverige. Det är kanske dags att byta litet politik också. Den svenska familjepolitiken och socialförsäkringarna fungerade bra så länge folk gjorde som staten sade och ville, så länge ekonomin växte varje år och generationerna var ungefär lika stora. Ingenting av detta gäller längre. Misstro mot staten är kanske den främsta drivkraften när människor i dag funderar på hur de skall planera sin och sin familjs ekonomiska trygghet. Det handlar om arbetslösheten, men det handlar också om den triviala men viktiga insikten om att staten inte kan garantera några förmåner eller någon trygghet åt de få om inte de många både kan, vill och tillåts ta ett fullt ansvar för sig själva. Den här misstron är en tyst revolution. Människor söker sig till stabilare trygghetssystem än dem politiken har att erbjuda. Var fjärde svensk pensionssparar i dag privat. Aftonbladet undersökte regeringens tilltro till pensionssystemet och fann att hälften där gör precis det som samma regering menar att dess undersåtar helst bör låta bli. Enligt SIFO tror 3 % av de tillfrågade på att staten i framtiden kommer att kunna garantera deras och deras familjers välfärd. Men det är samtidigt en farlig tyst revolution. I stället för ett rakt och ärligt budskap om att statens åtaganden måste begränsas till dem som inte kan klara sig själva genomförs ständiga och komplicerade regeländringar som knappt ens försäkringskassan längre kan hålla reda på. Jag tror faktiskt precis som Myrdals att familjepolitiken är en fundamental del av ett socialt trygghetssystem. Kan normala familjer med normala inkomster tillåtas försörja sig helt själva utan bidrag läggs en grund för att dessa familjer och deras barn skall vilja stå på egna ben även i framtiden. Systemskiftet som behövs i svensk socialpolitik handlar alltså inte om att riva, rasera eller snåla, inte heller om att stillatigande se på medan förfallet bara tilltar. Det handlar om att vårda några viktiga svenska traditioner om jämlikhet och enkla rimliga system, men samtidigt se till att tryggheten anpassas till en modern tid och blir styrbar och påverkbar för var och en själv. Robin Hood-retoriken är död sedan länge. Det är inte så att vi i Sverige tar från rik och ger till fattig, så som många tror eller i varje fall hävdar. Tre fjärdedelar av alla våra sociala transfereringar handlar om att ta i ett skede av livet och ge i ett annat. Det är rätt naturligt men knappast ett skäl för att ha världens högsta skatter och världens största offentliga sektor. Vi behöver alla en kombination av försäkringar och sparande som gör att vi klarar av livets olika skiftningar och slipper oroa oss för allt som kan inträffa. Generella, men mycket individuella inkomstförsäkringar ger i kombination med uppmuntrat privat sparande och lägre skatter alla familjer mer kontroll över sina egna liv. Sådana system skulle se till att den stora grupp svenskar som både kan och vill ta ansvar för sin egen försörjning får göra det och garanterar att det finns gemensamma resurser kvar för att hjälpa dem som inte klarar sig själva. Debatten om hur detta skall utformas borde nu kunna föras i Sverige. Detta skulle bryta det sista tabut i svensk inrikespolitik. Tomma besvärjelser och söndagspredikningar om den svenska generella välfärdspolitiken eller att den gemensamma sektorn skall vara stark i Sverige orkar vi inte längre lyssna på ens i denna kammare. I Sverige har de senaste 15 åren mycket förändrats och öppnats upp. Det som när jag gick i skolan var politiskt korrekta standarduppfattningar skulle i dag framstå som närmast extremistiska. I dag väcker löntagarfonder, förbjudna parabolantenner, tvång om söndagsstängda butiker eller förbud mot privata dagis möjligen en viss munterhet på landets olika lokalrevyer. Men Sverige har genomgått en rejäl mental liberalisering. Vi vet alltmer vad som inte fungerar och vad vi inte längre har respekt för. Nu bör vi byta fokus. En reformering av den svenska socialpolitiken står faktiskt för dörren. Och att börja med familjepolitiken är banne mig inte det sämsta. Några steg i den riktningen föreslår vi i reservation 24, som jag härmed ber att få yrka bifall till.

Fru talman! När det handlar om ekonomisk trygghet för familjer med barn var Centerpartiet pådrivande för att införa barnbidraget. Det var också under Fälldinregeringen som flerbarnstillägget infördes. När sedan riksdagen under 1995 valde att ta bort flerbarnstilläget och sänka barnbidraget bejakades inte det av Centerpartiet. Vi försökte få enighet i riksdagen mot den besparingen men moderaterna valde att stödja regeringen. Nu höjs barnbidraget samtidigt som flerbarnstillägget återinförs, och då vill moderaterna behålla nuvarande nivå. Centerpartiet ser i stället höjningen av barnbidraget som ett första steg på vägen mot ett mer sammanhållet stöd till barnfamiljerna. Genom sammanslagning av barnbidrag, flerbarnstillägg, föräldraförsäkring och hela eller delar av statens stöd till kommunerna för barn mellan 0 och 6 år och beskattning av detta skulle flera fördelar vinnas. Dagens familjepolitiska system omfattar alla barnfamiljer men innehåller flera oacceptabla orättvisor. Som exempel kan nämnas att en förälder som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden får 60 kr per dag, medan en höginkomsttagare kan få upp till 559 kr per dag vid föräldraledighet. Centerpartiet anser det inte vara god fördelningspolitik att ge mest bidrag till den som tjänar mest och missgynna deltidsarbetande och lågavlönade. Den inkomstrelaterade föräldraförsäkringen har bidragit till att ensamstående kvinnor med barn i allt större utsträckning blivit beroende av socialbidrag. I dag är nästan varannan ensamstående med barn socialbidragstagare. Det är nästan dubbelt så många som på 1960-talet. Centerpartiet vill införa ett samlat familjestöd till barnfamiljerna genom att slå samman föräldraförsäkring, barnbidrag och flerbarnstillägg, lika för varje barn i åldersgruppen 0-6 år. Det garanterar en grundnivå varje månad och möjlighet att disponera stödet under den tid och på det sätt som passar familjens behov. Det ger möjlighet att välja att vara hemma eller att betala för barnomsorg på det sätt som passar familjen bäst. Stödet blir liksom barnbidraget i dag ett konsumtionsstöd. Båda föräldrarna ges möjlighet att ta ut föräldraledighet, och för att stimulera papporna till detta vill vi behålla pappamånaden. Föräldrastödet blir rättvist, eftersom det är lika för varje barn. Dessutom ger det föräldrarna stor valfrihet. Det är enkelt, robust och lättöverskådligt. För åldersgruppen 7-16 år skall nuvarande obeskattade barnbidrag bibehållas. Familjestödet kan sägas vara en vidareutveckling av vårdnadsbidraget. Centerpartiet anser att regeringen bör tillsätta en utredning om det familjepolitiska stödet och genomföra en utvärdering av vårdnadsbidraget. Regeringen bör återkomma med ett förslag om ett samlat familjestöd byggt på grundtrygghet. Fru talman! Pappor och mammor skall bidra till sina barns försörjning även om de inte bor tillsammans med barnen. Det är en princip som är viktig för Centerpartiet, och det var också ett av motiven för det nya underhållsstödet, som infördes vid årsskiftet. Enligt nu gällande bestämmelser beräknas återbetalningsskyldigheten på grundval av senaste tillgängliga taxering. Detta slår i många fall hårt mot återbetalningsskyldiga som t.ex. blivit arbetslösa efter det aktuella inkomståret. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har nu tagit initiativ till ett tillkännagivande till regeringen att den i vårpropositionen bör återkomma med ett förslag med möjlighet att justera återbetalningsbeloppet, om inkomsten har ändrats väsentligt. Ett liknande system som det som gäller vid återbetalning av studiemedel kan vara en möjlig väg.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

Fru talman! En liberal familjepolitik utgår alltid från barnens behov och barnens bästa. Den främjar jämställdheten och delat ansvar för hemarbete och skapar förutsättningar för att föräldrar skall kunna förena såväl förvärvsarbete som familj. Föräldraförsäkringen skall ha en ersättningsnivå på 80 %. Det är bra att den återgår till den nivån. Vi fortsätter också att hävda att mamma och pappamånaderna skall ha en ersättningsnivå på 90 %. Vi tycker att det är viktigt att värna om barnomsorgsgarantin, som innebär att alla barn över ett års ålder har rätt till daghemsplats. Vi finner det självklart att valfriheten inom barnomsorgen skall värnas. Det är familjen och föräldrarna som själva avgör vilken omsorg deras barn skall ha. Underhållsstödet skall utformas så att det understryker att föräldrarna också har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för sina barn och deras försörjning. Fru talman! Utifrån denna korta inledande deklaration skall jag kommentera några frågor om familjepolitiken. Familjepolitiken har under ett antal år varit utsatt för en rad beslut som inneburit att barnfamiljerna har fått bära en mycket stor börda. Jag tycker att det är bra att barnbidragen och flerbarnstillägget nu höjs och att föräldrapenningen ökar till 80 %. Som kammarens ledamöter känner till har Folkpartiet föreslagit detta i ett antal år men inte fått majoritet för det. Vi tycker att det är bra att frågan nu har lösts. På det sättet minskas barnfamiljernas bördor, vilket är bra. Vi är många som kritiskt anklagat regeringen för att inte göra några reella konsekvensanalyser av hur olika besparingar slår innan beslut fattas. Avsaknaden av konsekvensanalyser har inneburit att många barnfamiljer drabbats oskäligt. Regeringen tycks inte bry sig om detta utan fortsätter att lägga fram förslag som den sannolikt redan i förväg vet drabbar oskäligt eller får effekter som inte kan accepteras. Inte minst när det gäller socialpolitiken måste en sammanhållen konsekvensanalys göras, inte enbart av de förslag som läggs fram av regeringen utan också av det som sker i kommuner och landsting, dvs. av vilka effekter som den socialdemokratiska familjepolitiken får i sin helhet. Jag skulle vilja fråga utskottets taleskvinna: Är socialdemokraterna beredda att här i dag i kammaren säga ja till en sådan sammanhållen konsekvensanalys, som kan användas inför kommande förändringar eller som kan ligga som underlag för att ändra orimliga beslut? Om det är så att man, som Lennart Klockare talade om, redan väger in dessa konsekvensanalyser, är det alldeles utmärkt. Fru talman! Förvärvsfrekvensen hos kvinnor och män är i dag i stort sett lika. Trots detta har fördelningen av ansvaret för hem och familj inte ökat i samma grad. Kvinnor utnyttjar i väsentligt högre grad tiden i föräldraförsäkringen, och det är också de som oftast är hemma för vård av sjukt barn. Vi anser att en lång rad av förändringar måste komma till för att förbättra dessa förhållanden. Införandet av pappamånaden kan successivt innebära att fler fäder unyttjar en större del av föräldraförsäkringen. Vi anser att en tioprocentig ökning av ersättningen under den s.k. pappa/mammamånaden, som Folkpartiet kräver, är viktig eftersom papporna relativt sett tjänar mer än mammorna. Det skulle stimulera papporna att ta ut en del av föräldrapenningen om inkomstbortfallet kan reduceras något. Folkpartiet ser på sikt att pappamånaden inte bara är viktig för barnen utan också kan medverka till att förändra attityder hos chefer och arbetsgivare. Samtidigt medverkar ett ökat uttag av pappamånaden till att öka kvinnors möjligheter till jämställdhet på arbetsmarknaden. Resultatet av pappors deltagande i vården av barnen genom pappamånaden är en fråga som tydligen är intressant enbart för Folkpartiet. Regeringens ståndpunkt att pappamånaden förfaller, om den inte tas ut, är egentligen orimlig, eftersom familjen behöver alla de inkomster den kan få. Eftersom pappornas inkomster är högre är en tioprocentig ökning ett rimligt tillskott för att föräldrarna i högre grad skall stimuleras att ta ett gemensamt ansvar för barnen. Fru talman! När regeringen genomförde det nya underhållsstödet var Folkpartiet det enda parti som reellt motsatte sig förslaget i dess helhet. Vi anser att föräldrarna skall ta ett gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen. Så är det inte i det system som gäller i dag. Vi påpekade det orimliga i att systemet, genom underhållsbidraget utgår från taxerad inkomst, gör att många arbetslösa eller studerande riskerar att bygga upp en skuld plus ränta som de aldrig kan betala igen. Våra farhågor har tyvärr besannats långt mer än vad vi kunde föreställa oss. Antalet underhållsskyldiga föräldrar som är föremål för kronofogdemyndighetens åtgärder är nästan dubbelt så många som i det gamla systemet. Förslag till hur besöksresorna och deras kostnader skall lösas saknas fortfarande. Kritiken mot det nya systemet rasar fortfarande. Det är ju märkligt att det system som Norge avser att lämna blir det förslag som regeringen genomför. Tala om Norgehistoria! Frågan kvarstår: Hur blir det med underhållsstödet? Kritiken har nu gått så långt att socialdemokraterna i utskottet insett att skuldbördan för de föräldrar som är arbetslösa eller studerande är helt orimlig. Om den ena föräldern går på knäna och inte kan betala går detta självfallet ut över kontakten med barnen. Fru talman! Jag medverkar gärna till de skrivningar som finns i betänkandet bara vi kan få regeringen att snabbt hitta en lösning på problemet. Jag skulle vilja gå så långt som att ge en eloge till Mona Berglund Nilsson som har skapat denna möjlighet, eftersom något snabbt måste göras. Jag vill också poängtera att Folkpartiet fortfarande har åsikten att underhållsstödet skall göras om för att göra det rättvisare mellan föräldrarna. Men låt oss hoppas att de värsta avarterna kan undanröjas snarast innan regeringen bygger fast sig i ett system som inte går att ändra. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 25, 30 och 36, men jag står självklart bakom även övriga reservationer där Folkpartiet finns med.

Fru talman! Ganska tidigt kom den svenska familjepolitiken att integreras i den generella välfärdspolitiken. Utgångspunkten för familjepolitiken har varit att kvinnor och män skall kunna förvärvsarbeta och ha familj på lika villkor. Föräldraförsäkringen, den utbyggda barnomsorgen och utvecklingen av äldreomsorgen har spelat centrala roller. Nedskärningarna inom familjepolitiken hotar nu kvinnors rätt att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn och också den mest fundamentala principen i vårt välfärdssystem, nämligen den att varje människa skall betraktas som en enskild individ i ekonomiskt hänseende. Särskilt utsatta är ensamstående mammor. Budgetsaneringen har varit mycket kännbar, särskilt för barnfamiljer. För att klara livets nödtorft tvingas ca 700 000 personer att söka socialbidrag. Hushållens försämrade ekonomi har lett till att barnafödandet minskar dramatiskt, och trenden är nedåtgående. De som väljer bort att föda barn är kvinnor med låg inkomst. Om inte någonting görs kan barn komma att bli en klassfråga. Kortsiktigt har det minskade barnafödandet hjälpt till att sanera statsfinanserna rejält. Men på längre sikt kommer det att bli förödande och få konsekvenser för bl.a. pensionssystemet. Vänsterpartiet anser att den kraftiga nedgången i barnafödandet måste tas på allvar, och vi vill därför att regeringen analyserar anledningarna och återkommer med förslag till åtgärder. Bl.a. måste konsekvenserna analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Föräldraförsäkringen är oöverträffad när det gäller att underlätta för kvinnor och män att kombinera förvärvsarbete med barn. Vi anser därför att en utbyggd föräldraförsäkring måste prioriteras så fort resurserna tillåter. Vi vill också att de kvoterade föräldramånaderna successivt byggs ut. Ett viktigt jämställdhetsmål är att männen tar större ansvar för barnen. Det är därför bra att nivån i föräldraförsäkringen nu höjs till 80 % och att regeringen avvisar moderaternas förslag om 75 %. Helst hade vi sett att regeringen följt Vänsterpartiet och aviserat en höjning till 85 % år 1999 med målet 90 % så snart som möjligt. Vi anser också att den kvoterade föräldramånaden skall ha en förhöjd ersättningsnivå, nämligen 90 % redan nu. Vi har därför avsatt 200 miljoner i vår budget för detta ändamål. Fru talman! En av de viktigaste genomförda reformerna för att främja kvinnors oberoende av enskilda män var införandet av bidragsförskottet. Kvinnan fick ekonomiska möjligheter att bryta upp från ohållbara relationer, liksom hon fick ekonomiskt stöd när mannen lämnade familjen. I gengäld har kvinnan blivit beroende av staten, vilket naturligtvis gör statens ansvar stort. Men så länge det finns föräldrar som inte tar sitt betalningsansvar vid en separation måste staten göra det. Bidragsförskottet har nu ersatts med ett underhållsstöd. Vänsterpartiet står bakom principen att återbetalningsskyldigheten skall baseras på den underhållsskyldiges inkomst. Reformen har visat sig vara behäftad med allvarliga fel som undergräver legitimiteten i systemet. Ett sådant fel har varit att återbetalningsskyldigheten baserats på den senast taxerade inkomsten, vilket för i år är 1995 års inkomst. Den underhållsskyldige kan under tiden ha blivit arbetslös, vilket innebär stora ekonomiska svårigheter att göra en återbetalning som grundats på en mycket högre inkomst. Ett sätt att lösa det problemet är att införa ett likadant återbetalningssystem som finns i studiestödssystemet, dvs. om inkomsten har förändrats med 15 % eller mer skall återbetalningen beräknas på aktuell inkomst. Detta har Vänsterpartiet föreslagit som en lösning, och socialförsäkringsministern har lyssnat. Det är därför mycket glädjande att vi i utskottet nu fått majoritet för att en liknande regel införs i underhållsstödet. Bakom överenskommelsen står Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Jag noterade att representanten för Centerpartiet sade Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och jag kan tänka mig att representanten för Socialdemokraterna kommer att sätta sitt parti först. Men det är i varje fall tre partier som står bakom. I den parlamentariska grupp som utarbetade riktlinjerna för underhållsstödet drev Vänsterpartiet att man samtidigt som hårdare regler för återbetalning infördes också måste se över reglerna för umgängesresor och umgängesavdragen. Vi anser att familjepolitiken måste göra det möjligt för umgängesföräldrarna att dels ha ekonomisk möjlighet att umgås med sina barn, dels att de kostnader som då uppstår täcks av ett realistiskt umgängesavdrag. Regeringens förslag på detta område går ut på att föräldrarna skall dela på kostnaderna för umgängesresor, och under förutsättning att föräldrarna har god ekonomi är det helt okej. Men vad händer med de föräldrar som inte har nog med pengar att dela kostnaderna? Vad händer med den mamma som inte har pengar för att dela kostnaderna för två umgängesresor i månaden? Vad händer med den pappa som inte har pengar över när underhållsstödet är betalt att dela kostnaden för två umgängesresor i månaden? Skall föräldrarna säga till de barn som skall sättas i centrum: Vi har inte råd. Ni kan inte åka och träffa mamma eller pappa. Vän av ordning säger nu att det alltid går att söka ekonomiskt bistånd. Javisst kan man göra det. Men om kommunen inte går med på att ge ekonomiskt bistånd för umgängesresor är detta beslut inte överklagningsbart. Barn till föräldrar med låg inkomst kommer alltså i framtiden inte att kunna få den tillgång till båda sina föräldrar som regeringen talar om och som vi alla vill att de skall ha. Att få umgås med sina barn efter en separation har blivit eller kan bli en klassfråga. Tidigare fick en umgängesförälder endast göra umgängesavdrag om barnet vistats hos mamman eller pappan i sammanlagt fem dagar. Umgängesavdragen är viktiga för föräldrarna. Jag har förstått att många föräldrar inte träffar sina barn just därför att de inte har råd. Reglerna måste därför moderniseras. Det är inte så dagens umgängesföräldrar umgås med sina barn. Bor man i närheten av barnen hämtar man dem kanske på dagis mitt i veckan, och man har dem hos sig varannan helg - från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. I regeringens förslag har man försökt sig på att anpassa reglerna, och föreslår att om umgängesföräldern haft barnen hos sig sex dagar under en månad får man avdrag för umgänget. Hur många umgängesföräldrar har barnen hos sig sex dagar i månaden, när det vanligaste umgänget är varannan helg? Jag tycker att förslaget måste tänkas över för att underlätta för umgängesföräldrarna. Fru talman! Det är inte så att familjepolitik bara behandlas i socialförsäkringsutskottet och bara gäller ekonomisk trygghet för familjer och barn. Det behandlas också i socialutskottet och lagutskottet. Jag vill här ta upp två grupper av barn som far särskilt illa. Den ena är barn till missbrukande föräldrar. Vi vet att missbruket ökar när vi har hög arbetslöshet och när föräldrarna har dålig ekonomi. Den uppsökande verksamhet som tidigare har funnits i kommunerna har skurits ned nästan till utplåning. Polisen kontaktar inte sociala myndigheter när de dumpat av en alkoholiserad full förälder i hemmet. Ingen frågar efter hur barnen mår. De psykiska skador som dessa barn får av att i förtid tvingas bli vuxna, av att gång efter gång tvingas ta hand om en kräkande, svärande, ibland våldsam, men framför allt svikande förälder hänger med dem hela livet. Landsting och kommuner måste därför bedriva en aktivt uppsökande verksamhet och ge särskilt stöd till dessa barn även i vuxen ålder. Alla insatser för barn i en sådan utsatt situation måste vara avgiftsfria. En annan grupp barn som far illa i familjerna är de som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp. Det är många gånger svårt att ta till sig vidden av vad ett sexuellt övergrepp på barn innebär för barnet, för familjen, för närstående. Om en utsatt flicka skall kunna gå vidare i sitt liv, och så småningom kunna leva ett förhoppningsvis normalt liv, måste alla instanser, alla led i hennes behandling och rehabilitering fungera. Det finns inte utrymme för fler misstag då dessa blir en ny kränkning för barnet och försvårar rehabiliteringen. Den forskning och de undersökningar som har gjorts visar att det är hela den samhälleliga kedjan som måste ses över, inte enbart delar. Därför måste vi också ta initiativ till ett utskottsövergripande arbete. Ökningen av samtalen till BRIS visar på att barnen i vårt samhälle far illa. Vi kommer i morgon att fatta ett beslut om ökad samverkan mellan myndigheter vad gäller rehabilitering för att underlätta för den enskilda människan att komma tillbaka till arbete. Jag tycker att vi därför också borde ta initiativ till ökad samverkan mellan myndigheterna för att underlätta för barn i kris. Kanske skulle vi kunna börja med att samverka över utskottsgränserna för att hjälpa de barn som far illa i vårt samhälle. Fru talman! Genom det nya underhållsstödet har möjligheten för kommunerna att söka bidragsförskott hos försäkringskassan vid fosterhemsplaceringar tagits bort. De föräldrar vars barn har tvångsomhändertagits tvingas enligt SoL 34 att bidra till barnets försörjning genom att kommunerna kräver föräldrarna på underhållsstöd. Det är säkert i de flesta fall riktigt, men i andra fall kan det vara mycket olyckligt. Om t.ex. sonen i en familj blivit omhändertagen på grund av att han förgripit sig sexuellt på sin lillasyster tvingas föräldrarna betala underhållsstöd till kommunen för sonens fosterhemsplacering. Likaså tvingas föräldrarna betala underhållsstöd till kommunen även när barnet omhändertagits mot föräldrarnas vilja. Kommunens beslut är inte överklagningsbart. Det enda föräldrarna kan göra är att begära jämkning. Vi anser i Vänsterpartiet att kommunernas möjlighet att söka underhållsstöd i sådana här situationer bör återinföras. Fru talman! Jag står självfallet bakom våra reservationer på utgiftsområdet, men yrkar för tids vinnande bifall endast till reservation 31 under mom. 32, reservation 37 under mom. 38, reservation 38 under mom. 40. Det kanske t.o.m. var alla våra reservationer. Vi har ett särskilt yttrande vad gäller utgiftsmotionerna. De har ju alla avstyrkts i en bilaga 4.

Fru talman! Jag skall ta upp litet grand extra som jag inte hade räknat med när det gäller det generella försäkringssystemet. Det har man talat så stolt om i dag, och det är inte generellt i Sverige. Det är det jag tänker tala om. Det är en urholkad trygghet i dagens system. Miljöpartiet anser liksom regeringen att socialförsäkringen skall uppfylla krav på trygghet, rättvisa och effektivitet. Men vi hävdar att den offentliga försäkringens generalitet har blivit alltmer urholkad. De senaste årens stegrade arbetslöshet och svårigheter för unga att över huvud taget ta sig in på arbetsmarknaden gör att alltfler aldrig får en chans att kvala in i trygghetssystemen. Deras inkomster är för låga eller oregelbundna för att ge rätt till en ersättningsnivå som är stor nog att leva av. 1996 handlade det om drygt 1,2 miljoner människor. Riksförsäkringsverket vet inte hur många av de människor som utgör denna ökning som är nollklassade på grund av att de saknar inkomst och hur många som ännu inte haft anledning att anmäla inkomst. Nya regler 1992 medger att man får tillgodoräkna sig inkomst bakåt i tiden, vilket kan ha en återhållande effekt på anmälan. Men även om man antar att det var en mycket modest ökning de senaste fyra åren innebär det att omkring 1 miljon människor står utan den trygghet som regeringen väljer att kalla generell. Nu är inte Ronny Olander kvar, men jag vill hävda att det är ett önsketänkande när man säger att vi har en generell socialförsäkring. Det har vi inte. Miljöpartiet vill ha det. Därför har vi lagt fram förslag om grundtrygghet och medborgarlön så att alla skall omfattas av detta. En del är barnfamiljer, men många är ensamstående eller par utan barn. Den största gruppen kanske är de ensamstående. Dels är det många unga, dels är det många som efter skilsmässa kommer utanför. Särskilt män är det som hamnar utanför och ramlar igenom just när de inte kan få eller inte har råd att ha kontakt med sina barn. Många barnfamiljer har genom försämringar av socialförsäkringsnivåer, minskningar av bostadsbidrag och borttagandet och försämrandet av flerbarnstilläggen drabbats hårt under de här åren. Nu har flerbarnstilläggen kommit tillbaka, och den återställningspolitik som regeringen påbörjat välkomnar Miljöpartiet i det här fallet. Barnfamiljer är ingen homogen grupp. I vårt förslag presenterar vi en ändring av barnbidraget. Det skall höjas till 1 100 kr och beskattas. Det här är egentligen mycket svårt. Man kan diskutera hur det förhåller sig, men det är generellt. Alla har samma summa. Ändå är det på något sätt behovsprövat genom att skatteskalan griper in. Varför har vi satt beloppet så högt som 1 100 kr? Jo, det är för att man i lägre inkomstlägen definitivt inte skall hamna under 750 kr. Vid ännu lägre inkomster får man ganska mycket mer. Den viktigaste reservationen i den här delen av betänkandet tycker jag är reservation 25 under mom. 25, som vi har yrkat bifall till. Vi har kommit överens om i utskottet att vi skall ha konsekvensanalyser innan beslut fattas. Det händer inte. Det har inte hänt än i dag. Man säger att regeringen skall följa dessa. Men det är någonting helt annat att göra det. Miljöpartiet anser att man skall göra det ändå. Först gör man konsekvensanalysen innan man fattar beslut. Man skall försöka se hur beslutet slår. Därefter skall man följa upp hur det slog. Det blir en kombination som känns som både hängslen och livrem. Det tycker jag känns tryggt och bra. Det är viktigt att vi gör de här konsekvensanalyserna. I den här reservationen handlar det mest om barn. Men det hindrar inte att det är lika viktigt när det gäller andra försämringar eller förändringar. Även förbättringar skall man se hur de slår. Ungefär 40 000 föräldrar erhåller varje år ersättning från föräldraförsäkringen. Det är 40 000 personer med enbart 60 kr om dagen. Det har legat på den nivån så länge jag kan minnas. Nåja, litet längre minns jag förstås. De här föräldrarna, som till 99 % är kvinnor, är unga och studerande. Eller också är de nyanlända flyktingar som genom försäkringens arbetslinje inte har hunnit kvalificera sig för en högre ersättning. Miljöpartiet anser att föräldraförsäkringen bör innehålla ett högre mått av trygghet. Vi föreslår därför en höjning av garantinivån till 180 kr om dagen. En del av det här vill vi finansiera med att man tar bort garantimånaderna efter ett år, alltså upp till 15 månader. Då menar vi att detta skulle vara en rättvisereform. Om vi skulle hitta en bättre finansiering använder vi den, men det här är vad vi har hittat i dag. Sedan fyller vi på med vår skatteväxling. Det skulle ge en summa på 5 400 kr i månaden. Det är naturligtvis ingenting man kan leva på. Men med barnbidrag, bostadsbidrag och kanske någon utfyllnad är det trots allt en stor trygghet jämfört med att ha 60 kr om dagen. Vi i Miljöpartiet är också intresserade av att bygga ut föräldraförsäkringen. Vi vill ha kontaktdagarna kvar, men vi har i dagens läge föreslagit att man får spara åtta eller tolv kontaktdagar och att man får ta ut två dagar om året. Detta skulle ändå vara en förbättring jämfört med i dag, när man inte alls kan delta i skolan utan att förlora arbetsinkomst. Kontaktdagarna skulle vara en bra sak att återinföra. Det betyder kanske inte så mycket att ta de här tolv dagarna från ett helt års ledighet, för barnets skull. Vi skulle vilja bygga ut föräldraförsäkringen upp till två år så småningom - men det är bara en vision. 18 månader är vad vi föreslår i dag, men då blir det ingen betalning. Man skall alltså ha rätt att ta ledigt i upp till ett och ett halvt år. Miljöpartiets mål är att finansiera det med föräldraförsäkringen. Det har vi ännu inte råd till, men man måste ju ha ett mål för att komma någon vart och utvecklas vidare. Inom Miljöpartiet vill vi också öka pappamamma-månaden till tre månader. Det tycker vi skulle vara önskvärt. En månad är väldigt kort. Vi i Miljöpartiet anser att lagen om underhållsstödet i princip är ett steg i rätt riktning. Vi tycker att alla människor skall ta ansvar för sina barn - både män och kvinnor, både pappor och mammor. Men detta har slagit fel, vilket har gjort att de som har väldigt liten inkomst får börja betala för tidigt. Vi vill att grundavdraget skall höjas till 48 000 kr innan man börjar ta något, och att regeringen skall satsa 100 miljoner på resor för dem som behöver det. Det har ju visat sig att en del, mest pappor men även mammor, inte har råd att besöka sina barn. Det är ju horribelt! Det är ju barnet som är det viktiga här, och därför måste man gå in med någon sorts finansiering så att dessa föräldrar kan besöka sina barn eller också för barnets resor. 48 000 i grundavdrag skulle också betyda ganska mycket för de föräldrar som har en låg inkomst. Miljöpartiet förstärker alltså sin budget här. Det är inte bara försörjandet av barnet som är viktigt, utan det är också kontakten mellan barnet och föräldern. Vi talar ju i andra sammanhang om att man skall ha rätt till kontakt med sina föräldrar. Det är barnets rätt att få träffa sina föräldrar som skall framhävas i de fall där det går. När man däremot kommer in på att tvinga till gemensam vårdnad genom domar har i alla fall jag en annan inställning. Detta kommer upp senare. Jag tackar för ordet och återkommer ännu en gång i dag.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 27. I den reservationen tar vi upp frågan om rättvisa principer för familjepolitiken, synen på hemarbete och behovet av en översyn av familjestödet i dess helhet. Det är alltså en liknande syn som Centerpartiet har framfört på den punkten. Vi kristdemokrater har länge arbetat för goda ekonomiska villkor för familjerna för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt. Föräldrar skall ha goda möjligheter att själva välja arbetstider och omsorgsformer utifrån individuella behov och önskemål. Därför är det bra att socialdemokraterna på några punkter förbättrar för barnfamiljerna. Det är bra att barnbidraget höjs igen. Vi kristdemokrater tycker däremot inte att det sätt på vilket det i sin helhet sker är bra. Vi tycker nämligen att man borde försöka ha litet större fördelningspolitisk träffsäkerhet i stödet. I dag är det bara bostadsbidraget som direkt riktas till de mest resurssvaga hushållen och familjerna. Därför skulle vi kristdemokrater vilja se att man sänkte det rent generella bidraget något och höjde det riktade bidraget i motsvarande mån. Detta framförde vi redan i samband med att barnbidraget sänktes. Därför föreslår vi nu en modell där man höjer det allmänna barnbidraget till 700 kr i stället för att gå tillbaka till 750 kr. Vi föreslår att man använder den femtiolapp som blir över på varje barnbidrag till den barnrelaterade delen i bostadsbidraget - den som inte har någon som helst relation till bostadskostnaden. Den är ju i själva verket en form av behovsprövat barnbidrag. Jag hoppas att det inte bara skall bli ett reflexmässigt avståndstagande från en sådan modell. Detta är ju inte på något sätt nytt. Det finns ju redan. I bostadsbidraget finns nämligen denna behovsprövade barnrelaterade del. Det är alltså en princip som redan accepterats av alla partier och som vi kristdemokrater bara skulle vilja förstärka något så att de som behöver det mest skall få mer resurser. Det är också bra att Socialdemokraterna återför flerbarnstillägget. Detta gör man efter att ha gjort fördelningspolitiska analyser av saneringsprogrammet, vilket man borde ha gjort innan man fattade beslutet. Det är tur att de här analyserna över huvud taget görs. I utskottet har vi väldigt ofta haft uppe frågorna om konsekvenspolitiska analyser. Detta är ett exempel där man inte har analyserat i förväg, utan efteråt kommer på att detta har drabbat flerbarnsfamiljerna för mycket. På det här sättet blir det ändå möjligt för regeringen att vara efterklok och att i efterhand åtgärda detta. Men om man hade analyserat detta i förväg kunde man ha utformat åtgärderna på ett annat sätt, och de familjer som har berörts kunde ha sluppit en hel del av den ekonomiska stress som de nu lever med. Denna stress är för övrigt ett stort problem på många olika sätt, även för folkhälsan. Vi kristdemokrater föreslår också att det vårdnadsbidrag som fanns 1994 återinförs. Jag menar då inte exakt det gamla vårdnadsbidraget i repris, utan i en förbättrad variant för ökad valfrihet och flexibilitet och större rättvisa mellan barnfamiljerna. Många undersökningar visar att både mammor och pappor skulle vilja ägna mer tid åt barnen, särskilt när de är små. Opinionsinstitutet Gallup genomförde för en tid sedan en undersökning för Expressens räkning. Den visade att 70 % av kvinnorna och 25 % av männen skulle vilja ha möjlighet att vara hemma med sina barn i minst tre år. En jämnare fördelning mellan förvärvsarbete och omsorg om de egna barnen tror vi kristdemokrater skulle medföra flera positiva effekter för familjerna och för samhället i stort. Familjestabiliteten skulle öka, och kontakten mellan föräldrarna och barnen skulle förbättras. Vi kristdemokrater tilltror familjerna förmågan att själva avgöra hur de bäst skall utforma tillvaron tillsammans med sina barn, och vad som är bäst för barnen och familjen. Den gemensamma nämnaren för nästan alla småbarnsföräldrar i dag är att man skulle vilja ha mer tid för barnen. Barnen å sin sida uttrycker väldigt ofta en längtan efter tid, en längtan efter att få vara med sina föräldrar. Vi försöker hitta lösningar för att dessa två behov skall få mötas, dvs. det som föräldrarna känner och det som barnen känner. Det handlar om full valfrihet för familjerna. Vår syn på familjepolitiken är inte konstigare än så. Därför föreslår vi återigen att vårdnadsbidraget införs på en bättre och högre nivå. Vi är litet besvikna över att det från socialdemokratiskt håll sällan talas med särskilt stort engagemang om familjens betydelse. Något av det allra viktigaste dokument som en regering lämnar ifrån sig måste väl ändå anses vara regeringsdeklarationen. Nu har vi under den här mandatperioden fått fem regeringsdeklarationer. En varje höst - det är fyra. Och så en när Persson tillträdde. Det är fem regeringsdeklarationer. Vi har inte sett eller hört särskilt mycket om familjen. Nu senast var det väl kemiskt rent från allt som kunde anknyta till familjen och familjepolitiken. Vi tycker att det är väldigt sorgligt. Och det vore - om det tillåts mig ett fromt uttryck - en nåd att stilla be om att något från Storbritanniens nya labour fick spilla över på den svenska socialdemokratin.

Fru talman! Vi diskuterar nu utgiftsområde nr 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Jag kommer att beröra alla utgiftsområden utom underhållsstödet, som Margareta Israelsson senare kommer att tala om. En mycket viktig del i den generella välfärden är familjepolitiken. De centrala delarna är att barn skall ha en trygg och stabil barndom, att familjer skall ha en dräglig levnadsstandard och att både pappa och mamma skall kunna kombinera arbete med omsorg om sina barn. Alla barn skall ha rätt att känna sig efterlängtade och älskade. Det är vi politiker som skall hjälpa till att utforma en politik som stöder barn och föräldrar. Målen för det ekonomiska familjestödet är att utjämna levnadsvillkoren mellan familjer med barn och familjer utan barn. Stödet skall underlätta föräldrarnas möjlighet att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. Särskilt ekonomiskt stöd skall lämnas till barnfamiljer i utsatta situationer. När vi socialdemokrater kom tillbaka i regeringsställning 1994 deklarerade vi vår syn på familjepolitiken. Trots de ekonomiskt kärva tider vi då befann oss i, betonade vi hur viktigt det är att prioritera en politik som ger barnen trygghet och som ger möjlighet för båda föräldrarna att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Situationen i landet var inte speciellt gynnsam, ekonomin var i gungning och arbetslösheten ökade kraftigt. Det första vi gjorde - och det deklarerade vi redan före valet att vi skulle göra - var att ta itu med saneringen av ekonomin. Grunden för välfärden var hotad. Jag tyckte många gånger att det var svåra beslut vi fattade, inte minst för att de slog särskilt hårt mot barnfamiljerna. Visst var det svårt att möta dem som hade det ekonomiskt svårt, men samtidigt vet jag nu att det vi gjorde var rätt. Nu har vi fått ekonomin på bättringsvägen, och vi har råd att satsa litet igen. Analyser visar att det har varit barnfamiljerna som drabbats hårdare än andra familjetyper. De har fått bära den tyngsta bördan. Utskottet anser därför att det är positivt att den sanering som genomförts nu möjliggör vissa reformer som kan förstärka barnfamiljernas ekonomi. Det handlar om att barnbidraget höjs den 1 januari 1998 till 750 kr i månaden. Det gäller också det förlängda barnbidraget som ges till barn i grundskolan och vissa andra skolor samt studiebidrag för dem som studerar i gymnasieskolan. Det handlar också om att flerbarnstillägget förbättras. Tillägg lämnas med 200 kr per månad för det tredje barnet, 600 kr för det fjärde barnet och 750 kr per månad för det femte barnet och därefter följande barn. Förslaget innebär att familjer där t.ex. ett barn har varit tvunget att avbryta sina studier eller där man har fått sänkt flerbarnstillägg efter den 1 januari 1996, nu har möjlighet att på nytt söka bidraget. De flerbarnsfamiljer som fått barn under åren 1996 och 1997 omfattas också av de nya reglerna. Redan i oktober 1997 ändrades också utbetalningsdagen för barnbidraget till den tjugonde i månaden. Det är något som har stor betydelse för många familjer. Det allmänna barnbidraget har under det senaste halvseklet varit en viktig del i svensk generell välfärdspolitik. Barnbidraget är lika stort för alla barn och är inte behovsprövat. Det system vi har i dag omfördelar resurser dels mellan familjer utan barn och familjer med barn, dels mellan hög och låginkomsttagare genom att skatt betalas i relation till inkomst samtidigt som bidraget betalas ut lika för alla barn. I detta sammanhang vill jag nämna att utskottet inte anser att det finns skäl att införa ett barnrelaterat grundavdrag såsom moderaterna föreslår. Ett grundavdrag vid den kommunala beskattningen skulle innebära att skattebasen för kommunerna minskar väsentligt och att kommunernas redan hårt ansträngda ekonomi ytterligare kommer att försämras. Fru talman! Det är glädjande att vi nu också kan göra förbättringar i föräldraförsäkringen. fr.o.m. den 1 januari höjs ersättningen när det gäller föräldraförsäkringen och havandeskapspenningen till 80 % av inkomsten. Utskottets majoritet stöder höjningen och har tidigare uttalat att en rimlig ersättningsnivå inte bör vara under 80 %. Att vi nu på grund av att ekonomin stabiliserats har råd att göra denna förbättring är mycket tillfredsställande för mig som socialdemokrat. Föräldraförsäkringen sätter barnen i centrum. Den ger båda föräldrarna möjlighet att vara hemma hos barnen på heltid eller minska arbetstiden. Genom föräldraförsäkringens flexibilitet kan familjer med mycket olika villkor utnyttja tiden med barnen efter sina behov. Med stöd från föräldraförsäkringen har barnen möjligheter att få en god och nära kontakt med föräldrarna. I detta sammanhang vill jag kommentera att utskottet avstyrker motioner om vårdnadsbidraget. Jag anser att en familjepolitik som bygger på en flexibel föräldraförsäkring, en väl utbyggd barnomsorg av god kvalitet, barnbidrag och en bra skola främjar jämställdheten och ökar valfriheten för både kvinnor och män. Det är en familjepolitik som ser både till barnens och föräldrarnas bästa. Ett vårdnadsbidrag blir mest intressant för dem som redan har råd att stanna hemma, dvs. familjer med en högavlönad man och en hemmafru. I kronor blir det allra mest värt för de familjer där bägge föräldrarna förvärvsarbetar, har goda inkomster och kan anställa en barnflicka. Vårdnadsbidraget infördes 1994, men togs bort genom ett av de första besluten den socialdemokratiska regeringen fattade. Vårdnadsbidraget verkar i rakt motsatt riktning mot den vi vill ha. Med ett vårdnadsbidrag skulle framför allt kvinnorna stanna hemma och de skulle få sämre villkor i arbetslivet än i dag. Dessutom skulle de bli beroende av mannens inkomst. Kvinnorna skulle tappa fotfästet på arbetsmarknaden, och i det ligger det största hotet mot jämställdheten. Föräldraförsäkringen har på ett avgörande sätt bidragit till en förändring av den traditionella arbetsfördelningen i hemmen mellan kvinnor och män och gjort det möjligt att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Införandet av den s.k. pappamånaden var ett sätt att få fäder att i större utsträckning utnyttja föräldraförsäkringen samt att markera att vården av barnen är båda föräldrarnas ansvar. Det är viktigt att rätten till föräldrapenningen är knuten till föräldraskapet. Fru talman! Utskottet har behandlat en motion från moderaterna som bl.a. handlar om havandeskapspenningen. Moderaterna menar att havandeskapspenningen skall sammanföras med sjukförsäkringen. Från utskottets sida har vi beslutat att inte ställa oss bakom detta förslag. Föreslagna förändring skulle innebära att gravida kvinnor som av olika anledningar inte kan utföra sina arbetsuppgifter missgynnades i förhållande till andra kvinnor. Det går dock inte att relatera arbetsförmåga till sjukdom. Därför skulle man inte kunna få sjukpenning, utan man tvingas att använda en del av föräldrapenningen - en föräldrapenning som jag anser skall vara till för att ge utrymme för en nära relation mellan barnet och dess förälder. Jag tycker att det är en orimlig åtgärd att ta bort dagens havandeskapspenning. Se bara hur det är för dem som i dag jobbar inom vården eller äldreomsorgen!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

Fru talman! Jag återkommer till barnbidraget. Det är en väsentlig fråga. Jag undrar vilken uppfattning Mona Berglund Nilsson har när det gäller talet om att höja barnbidragen för de barnfamiljer som har det dåligt ställt. För dem som har socialbidrag dras det underlaget bort. De får alltså inte ett öre mer än vad de förut hade. Den här höjningen gäller således inte alla barn. Några hamnar så högt att de slipper begära socialbidrag, men det är inte den gruppen som jag i första hand avser. Inte heller den gruppen får ju någon förbättring. Det är bara det att de slipper begära socialbidrag. Det är viktigt att vi får klart för oss vad socialdemokraterna säger om denna situation. Har man glömt det här eller är det kanske så att man inte har tänkt på det? Handlar det om en brist på konsekvensutredningar? Varför är det på det här sättet? Tycker man att det är helt okej? Jag har frågat om detta två gånger tidigare i dag. Av statsrådet Klingvall fick jag inte något svar. Hon förklarade bara hur det är. Vi i utskottet vet nog rätt så mycket om hur det är, men vi vill ha svar på varför det är som det är.
Fru talman! Ragnhild Pohanka, vi får nog försöka reda ut detta. Höjningen av barnbidraget är mycket bra. Det håller väl Ragnhild Pohanka med om, eller hur? Att få socialbidrag är dock en helt annan sak. Den som får socialbidrag har ingen inkomst. I och med att inkomsten blir högre - så blir det ju genom barnbidraget, som faktiskt är en inkomst - sänks bidraget.
Fru talman! Jag ser här en logisk kullerbytta. Barnbidraget är avsett för barnen. Det handlar inte om föräldrarnas inkomst. Men nämnda barn får ingen höjning. De barn som har det allra sämst i samhället får alltså inte mer på det här sättet. De har ju redan utsatts för noggranna utredningar för att få barnbidraget. Nu kommer regeringen med ett förslag här som jag tycker är bra. Jag tycker alltså inte att det är fel. Sänkningen av barnbidraget var kanske nödvändig. Jag vill inte uttala mig om det; det hela var i alla fall tveksamt. Att man nu återinför högre barnbidrag tycker jag är utmärkt, men barnen i de familjer som har det allra sämst får, som sagt, ingen förbättring.

Fru talman! Till Mona Berglund Nilsson har jag ställt en enda fråga. Det gäller detta med konsekvensanalyser. År ut och år in har vi slitit med den frågan i utskottet. Lennart Klockare talade om en utredning. Inbegrips däri en sammanhållen helhetssyn på konsekvensanalyserna? Det vore intressant att få veta hur de förslag som regeringen lägger fram och hur det som genomförs i landsting och kommuner slår för barnfamiljerna. Jag tror att de flesta i denna kammare är överens om att barnfamiljerna har drabbats oskäligt hårt. Regeringen har inte vetat vad den har gjort. Återigen frågar jag: Kommer detta att ses över så att man i fortsättningen vet hur saker och ting skall hanteras?
Fru talman! Först vill jag tacka Sigge Godin för att jag fick litet beröm. Det är inte så ofta man får det. Vi har i dag väldigt mycket diskuterat frågan om konsekvensanalyser. Jag vill tala om dem som redan är gjorda. Riksrevisionsverket exempelvis har åstadkommit två olika rapporter som är ett väldigt bra material. Där framhåller man att systemet fungerar bra för den grupp som under en ganska lång tid varit utsatt men som vi nu förbättrar för. Många gånger har vi, Sigge Godin, i vårt utskott talat om att vi skall ha konsekvensanalyser. Vi får väl ta upp den frågan igen. Jag kan inte uttala mig på något annat sätt här i dag.
Fru talman! Den som förtjänar beröm skall naturligtvis få beröm. Jag tycker att Mona Berglund Nilsson har gjort ett gott arbete i detta sammanhang. Jag tror att Margareta Israelsson har hjälpt till litet grand. Därför får ni väl dela på berömmet. När det gäller detta med konsekvensanalyser vill jag peka på flerbarnstillägget som ett exempel. Underhållsbidragen är ett annat exempel. Jag tror att vi i utskottet alltid har varit överens om att något måste göras. Det är ändå så att regeringen står er närmast. Därför får ni förfölja regeringen med piskan så att man verkligen tar tag i detta. Det går inte att fatta beslut i denna kammare när vi inte känner till konsekvenserna och än mindre när inte ens regeringen känner till dem.
Fru talman! Kan vi inte enas om att vi först firar jul för att ta med oss frågan till nästa sammanträde efter helgerna? På det sättet kan vi hjälpas åt med "piskan". Jag är helt säker på att vi klarar av det.
Fru talman Vi närmar oss val, inte bara julen. Då brukar påhittigheten vad gäller angrepp på motståndarna vara lika stor som frekvensen när det gäller nya förmåner som skall delas ut. Om texten inte duger går det lika bra att fabulera helt fritt. Man kan också hitta på saker - att vi avskaffar havandeskapspenningen eller att kommunerna inte kompenseras för de pengar som skulle gå förlorade i och med grundavdraget. Intressantare än dessa sagor tycker jag ändå är att det är problematiskt att ena året gentemot medborgarna säga att allting är kris och katastrof och att det skall dras ned på allting för att året därefter inte bara belåtet slå sig på magen utan också säga att problemen är lösta och att man nu kan återinföra alla förmåner som tagits bort. Detta råkar sammanfalla med det budgetår som föregår valet. Jag tror att inte bara oppositionen utan också rätt många väljare har aningen svårt att ha riktigt stor respekt för de lekar som regeringen här ägnar sig åt. På längre sikt är det allvarliga problemet, tycker jag, att vi lär människor att det som skedde förr alltid är bättre än det som kan ske i framtiden, dvs. att de gamla systemen alltid är bättre än system som kan komma, att det är bättre att pengar förmedlas via staten än att människor själva så att säga får lägga sina händer på dem. Jag tycker alltså att det vore ärligare om socialdemokraterna sade: Vi vill att riksdagen, inte familjerna, skall bestämma. Om ni hade uttryckt er så skulle jag åtminstone ha trott er. Nu tycker jag att det är fråga om sagor som Mona Berglund Nilsson har lärt sig att ramsa i riksdagens talarstol.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Ulf Kristersson menar. Skulle jag stå här och "ramsa" en massa saker? Egentligen är det nog så enkelt att det handlar om att vi har olika syn på familjepolitiken. Jag förstår inte vad Ulf Kristersson egentligen var ute efter i sitt anförande. Såvitt jag förstår vill Ulf Kristersson ändra hela familjepolitiken så att den ser annorlunda ut. Tydligen skall vi inte ha den typ av generell välfärd som vi i dag har. Då skulle jag vilja fråga Ulf Kristersson om han inte tycker att det på alla sätt och vis är fruktansvärt att moderaterna vill ta bort havandeskapspenningen, som faktiskt rör 23 000 kvinnor som fick denna havandeskapspenning 1996.
Fru talman! Läser man innantill kan man se att vi samordnat detta med sjukpenningen och flyttat de pengarna därifrån på exakt samma sätt som man kan se att vi har kompenserat kommunerna för grundavdraget. Men det är inte detta det handlar om. Det handlar om huruvida vi skall fortsätta att gå den gamla vägen och höja bidragen och skatter eller om vi skall försöka hitta ett sätt att ge föräldrarna litet större bestämmanderätt och låta bli att betala in pengarna innan de skall betalas ut. Man måste inte vara för detta. Man måste inte vara för att låta föräldrarna bestämma själva. Man kan mycket väl vara för att politikerna bestämmer, men säg det i stället för att säga att vi äntligen kommit fram till ett läge där vi kan återinföra alla gamla system så att vi slipper ändra på någonting. Detta är den konkreta innebörden. 50-talet åter är alltid parollen!
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad jag skall säga till Ulf Kristersson. Han talar om pengar, men moderaterna har ju dragit ned mycket mer än vad han talar om. Han vill att föräldrarna själva skall bestämma. Visst, det kanske finns föräldrar som vill bestämma. Men det finns oerhört många föräldrar som verkligen vill ha hjälp och behöver ha det stöd som föräldraförsäkringen och annat innebär. Som vanligt svarar Ulf Kristersson inte på min fråga. Jag tycker att det är fruktansvärt ur jämställdhetsperspektiv hur man från moderat håll kan skära ned havandeskapspenningen.
Fru talman! Jag vill fråga Mona Berglund Nilsson om socialdemokraternas kvinnosyn. Mona Berglund Nilsson hade en del konstiga kommentarer till motioner om vårdnadsbidrag, som att det skulle bli kvinnorna som skulle få stanna hemma, de skulle få sämre villkor på arbetsmarknaden, de skulle bli beroende av mannen. Har ni en sådan syn på kvinnorna att de gör det de egentligen inte vill därför att någon annan vill det, eller varför skulle de göra det? Det är något slags ovanifrånattityd, en förmyndarattityd som inte stämmer med den bild som jag har av dem som i dag är småbarnsmammor och småbarnspappor. En del kvinnor skulle stanna hemma litet längre än vad de har möjlighet att göra i dag. En del män, inte lika många, skulle stanna hemma längre än vad de gör i dag. Kontakten skulle bli bättre. Är inte det viktiga att man vet vad man gör? Är inte det viktiga att man vet hur arbetsmarknaden ser ut, att man vet hur pensionen fungerar osv.? Utifrån att man vet allting fattar den enskilda föräldern beslut, förhoppningsvis tillsammans i parrelationen, om hur man vill ha det.
Fru talman! Vad vi socialdemokrater har för kvinnosyn frågar Rose-Marie Frebran om. Inte är det den kvinnosyn som man har när man talar om vårdnadsbidraget. Rose-Marie Frebran vet lika väl som jag att det ser annorlunda ut på arbetsmarknaden i dag. Möjligheten att försörja sig genom ett arbete måste vara det som har den största betydelsen.

Fru talman! Mona Berglund Nilsson frågar hur den ensamstående kvinnan skall klara sig på vårdnadsbidraget ensamt. Det kan hon inte. Däremot kan hon utnyttja sin lagfästa rätt att gå ned i arbetstid, men det kan hon knappast med den socialdemokratiska politiken. Skall hon då klara sig måste hon ha sin heltidslön. Enligt vårt förslag kan även den ensamstående föräldern, kvinna eller man spelar ingen roll, en möjlighet att gå ned i arbetstid. Annars behöver man har två inkomster i familjen för att kunna klara av familjens försörjning. Vi tilltror föräldrar och familjer att själva kunna bestämma, om vi ger dem möjlighet till flexibilitet. Mona Berglund Nilsson och andra socialdemokrater skryter över flexibiliteten i det man själv tillhandahåller. Hur flexibiliteten skulle kunna bli sämre genom att man tillhandahåller ett instrument till är jag inte en människa att begripa.
Fru talman! Jag förstår att det var ganska länge sedan som Rose-Marie Frebran var ute bland vanliga människor. Hon talar om att gå ned i halvtid och sedan med vårdnadsbidraget kunna klara sin försörjning. Jag tror inte att Rose-Marie Frebran riktigt vet vad t.ex. kvinnorna i vården tjänar. Hur skall man kunna klara sig på den lönen? Det går inte. Sedan säger Rose-Marie Frebran att vi inte skall ha bostadsbidrag och att vi skall förändra både det ena och det andra. Jag undrar hur pengarna skall räcka till. Vårdnadsbidraget är faktiskt en jämställdhetsfråga i allra högsta grad.
Fru talman! Mona Berglund Nilsson sade att det enda och rätta är den inkomstrelaterade föräldraförsäkringen. Vi vet att nästan varannan ensamstående med barn i dag är socialbidragstagare. Det har sagts tidigare av flera i debatten. De har naturligtvis inte på något sätt kunnat kvalificera sig till en ersättning. Tycker Mona Berglund Nilsson att det här är en rättvis familjepolitik?

Fru talman! Jag kan hålla med om att målet skall vara att man har ett arbete. Men jag har svårt att förstå varför inte socialdemokraterna vill göra en analys av föräldraförsäkringen och titta på andra lösningar inom området. Jag sade i mitt anförande att en utredning borde göras på det här området.
Fru talman! Jag sade alldeles nyligen till Sigge Godin någonting vad vi skulle göra när vi kommer tillbaka efter jul. Jag hoppas att det även kan gälla

Fru talman! Det har talats mycket om familjer. Under en period fick man nästan känslan av att familjepolitiken helt hade gått över styr och att det hade blivit allt sämre. Det kan finnas skäl att ändå understryka att det har skett en väsentlig förbättring på det ekonomiska området sedan 1980 då vi anslog 19 miljarder till familjepolitiken och 1995 då anslaget var mer än fördubblat och låg på 41 miljarder kronor. Ordet familj har blivit livligt diskuterat och huruvida Socialdemokraterna är ett parti som talar om familjens situation. Jag tycker att det är ganska intressant att studera de reservationer som har fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande och där litet närmare se på hur man behandlar familjen och dess situation. Till Rose-Marie Frebran, som talade med sådan kraft här om regeringsdeklarationer, får jag säga att er reservation mot den socialdemokratiska familjepolitiken ju inte innehåller några längre stycken om någon annan syn på familjen. Jag hittar faktiskt inte ett ord om det mer än att familjerna själva skall få fatta beslut. Det har vi ingen anledning att motsätta oss. I den moderata reservationen finns det en mening som är ganska intressant, och som jag skulle vilja ta min utgångspunkt i när det gäller det som jag skulle tala om, nämligen underhållsstödet. Där står nämligen: "Kärnfamiljen är viktig liksom äktenskapet och andra familjebildningar och samlevnadsformer som, bygger på frivillighet." Jag har ingen anledning att motsätta mig det heller, men jag konstaterar ändå att det finns en annan familjesituation, som inte är en familjebildning, nämligen den ensamstående föräldern. Det är ju den ensamstående föräldern som vi talar om när vi tar upp frågan om underhållsstöd. Det nya underhållsstödet är ju utformat så att det skall vara lätt och enkelt att räkna ut vilket stöd man kan erhålla och vilket stöd man skall få. För att också göra det tydligt och administrativt klart, är det utformat så att det skall grunda sig på den senaste taxerade inkomsten. Både Ingrid Skeppstedt och Ulla Hoffmann har berört den diskussion som våra partier har haft gemensamt med anledning av uttalanden av socialförsäkringsministern och en motion från Vänsterpartiet kring hur man skulle kunna förbättra uttolkningen av detta med aktuell inkomst. Vi har föreslagit, och bildat majoritet i utskottet för, att man skulle ta hänsyn till om inkomsten har väsentligt förändrats sedan den blev taxerad. Detta har vi givit regeringen till känna. Vi hoppas att vi får veta närmare hur en sådan utformning skulle kunna se ut i samband med vårpropositionen. Jag skulle gärna vilja understryka att det naturligtvis är så som utskottet kunde ta del av när Riksförsäkringsverket besökte oss, alltså att det finns andra frågor som det också kan finnas anledning att ta upp i ett sådant sammanhang. Flera talare har i dag tryckt på behovet av konsekvensanalyser när vi gör förändringar. Utskottet har stått samlat kring uppfattningen att vi skall ha bra underlag för beslut. I samband med förändringen av underhållsstödet skedde det ju många förändringar mot bakgrund av ett starkt påtalat krav att något måste göras. Vi ansåg, och vi fick tydliga rapporter från Riksrevisionsverket om, alltså den myndighet som granskar hur vi förvaltar allmänhetens och medborgarnas skattemedel, att man på bidragsförskottsområdet kunde tala om ett ganska uttalat fusk. Detta måste vi komma till rätta med. Systemet kostade alldeles för mycket. Det var bakgrunden till den beredning som sedan kom att ske. Jag kan inte, som Moderata samlingspartiet gör i sin reservation, uttala mig för tanken att det nya systemet är fullt av möjligheter till fusk. Jag har litet svårt att se det, men det kan hända att partiets föredragande i utskottet kan säga något om var ni har funnit det fusket. Det måste vi i så fall naturligtvis ta med i våra framtida resonemang. I övrigt är det ju så att Riksförsäkringsverket nu granskar genomförandet av det här förändrade sättet att stödja barn som inte bor tillsammans med båda sina föräldrar. Där har det här med den aktuella inkomsten varit en punkt där vi har tyckt att vi inte kan vänta till våren. Vi ville redan nu skicka med att utskottet har en stark synpunkt om att det här är en fråga som man måste komma till rätta med. Låt mig så kort bara beröra två frågor som har varit uppe i tidigare inlägg. Den ena gäller umgängesresorna. Det är en fråga som har behandlats i en ny proposition som lagutskottet nu har att behandla och som de kommer att ha en hearing kring under våren. Där kommer det också upp frågor som är litet grand av den art som Ulla Hoffmann tog upp, alltså frågor som handlar om problemen i situationer där föräldrar betalar underhåll trots att de inte har vårdnaden om barnen eftersom barnen kan vara omhändertagna på annat håll. Jag kan tänka mig att de frågorna kan vara aktuella att ta upp också i det sammanhanget. Jag vill avslutningsvis säga att jag hoppas att vi får möjlighet att titta på de här frågorna mer samfällt i samband med den utvärdering som Riksförsäkringsverket har lovat oss.

Fru talman! Jag vill bara helt kort ta upp detta med resekostnader för umgängesresor som Margareta Israelsson tog upp. Jag tycker att ni, som Mona Berglund Nilsson sade här förut, skall ta julen på er och åka hem och fundera över det förslag från regeringen som ligger i lagutskottet. Man riskerar att ställa till med mycket problem för föräldrarna när boföräldern skall bidra till dessa umgängesresor. Det kommer att vara ett problem. Vår modell är att man skall räkna in det här när man bestämmer vilket underhållsstöd som den andre föräldern skall betala för barnet. Då skall man också räkna in detta med umgängesresor. Jag tycker att det är en mycket bättre modell. Det var en av de mer kritiska synpunkter vi riktade mot det här förslaget. Vi tycker nog ändå att man borde fundera över den delen än en gång.
Fru talman! Sigge Godin! När det gäller umgängesresor uttalade vi ju samfällt från olika partier i betänkandet att vi hade önskat att den frågan hade kunnat behandlas i samband med vårt betänkande för att så att säga ha ett samband med underhållsstödet. Nu finns det ju anledning att närmare titta på den diskussion som lagutskottet skall föra. Personligen skulle jag vilja ta tillfället i akt att säga att jag tycker att det vore lämpligt om lagutskottet kanske tillfrågade socialförsäkringsutskottet eftersom flera av de frågor man har att behandla har beröring med det stöd som vi handlägger i vårt utskott.

Fru talman! Socialdemokratin har med sin tillbakablickande politik blivit till ett hot mot enskilda människors och familjers välfärd och trygghet. Konjunkturinstitutet har nyligen visat att inte ens med de mest optimistiska antaganden kan den öppna arbetslösheten minska till 4 % vid sekelskiftet. Massarbetslösheten har bitit sig fast i vårt land. 230 000 barn i Sverige har en eller två föräldrar som är arbetslösa. Det är stora risker som dessa barn utsätts för socialt, psykiskt och materiellt. Och ju längre arbetslösheten varar, desto större är påfrestningarna på barnen. Det vet vi. Därför är en politik för ökat företagande och nya jobb så central också ur ett familjepolitiskt perspektiv. Till följd av alla skattehöjningar som har kommit till sedan 1994, och som har drabbat låg och normalinkomsttagare särskilt hårt, har alltfler familjer drivits in i ett ökat bidragsberoende. I genomsnitt har ett vanligt hushåll fått höjda skatter med mer än 15 000 kronor om året. I dag betalar en svensk låginkomsttagare högst skatt i världen. Catharina Andréen, familjeekonom på Sparbanken, skrev härförleden i Dagens Nyheter om fyrabarnsmamman från Linköpingstrakten som i ett brev till henne skrivit: "Egentligen borde man låta bli att kämpa som man gör och strunta i allt och bara leva på socialbidrag. Då skulle vi få det lugnare, mysigare, inte så stressigt och arbetsamt, och på köpet skulle vi få en bättre ekonomi." Hon fortsatte: "Är det inte dags att vi protesterar? Mot punktskatter, egenavgifter, fastighetsskatt, moms och alla andra avgifter som urholkar vår ekonomi. Det är inte klokt att heltidsarbetande familjer inte får ekonomin att gå ihop." Catharina Andréen visar i den här artikeln att barnfamiljer med två arbetande föräldrar i dag bara har marginellt mer pengar än familjer som lever på socialbidrag. Skatterna för vanliga familjer har blivit så betungande att många lika gärna skulle kunna övergå till att leva på socialbidrag, skriver Catharina Den verklighetsbilden bekräftas av LO i en rapport inför den socialdemokratiska kongressen. Den visar att barnfamiljerna är en av de grupper som drabbats allra hårdast av den socialdemokratiska politiken de senaste åren. Skatteminister Thomas Östros signalerade efter detta, om än svagt, att regeringen nog kunde tänka sig att sänka skatterna för låg och normalinkomsttagare. Men på socialdemokraternas kongress kom besked från högsta ort. Statsministern gjorde klart att det inte blir några sänkta skatter för låg och normalinkomsttagare. "Nej, det blir inga sänkta skatter", sade han. I stället skulle barnbidragen lösa dagens problem. Låt oss då titta närmare på den föreslagna barnbidragshöjningen med 110 kr i månaden per barn. Nio av tio familjer med ett barn kommer att få behålla mindre än hälften av höjningen av barnbidraget. Resten äts upp av den höjning av egenavgifterna med 1 % som sker samtidigt vid årsskiftet. Uppemot hälften av alla familjer med ett eller två barn, vilket är så många som 390 000 familjer, kommer inte att få behålla någonting alls av barnbidragshöjningen. 30 000 av de familjerna är ensamstående med barn. Det klingar därför falskt i mina öron när Göran Persson skriver så här i Aftonbladet: "För oss i socialdemokratin står rättvisan i centrum. Efter en nödvändig men smärtsam saneringsfas ska rättvisan stärkas. När ekonomin växer ska de som burit de tyngsta bördorna i saneringen av de gemensamma finanserna stå främst. Barnfamiljerna och de sämst ställda pensionärerna står först i tur." Totalt har familjerna drabbats av skattehöjningar på mer än 15 000 kr om året sedan 1994. Och från och med årsskiftet blir det alltså än värre. Skatterna är inte heller omfördelande, vilket brukar vara standardargumentet för höga skatter. Man skall ta från de rika och ge till de fattiga, som ni socialdemokrater brukar säga. En närmare granskning av hur det verkligen ser ut ger tvärtom ett ganska oroväckande resultat. Av regeringens egen finansplan, bil. 7, framgår det att låginkomsttagarna i dag får betala mer i skatt än de får i sociala transfereringar. Netto rör det sig om hela 9 500 kr i år. Staten beskattar människor så hårt att de förlorar kontrollen över sina egna liv. Den starka staten har givit oss de svaga medborgarna. Fyrabarnsmamman från Linköping visar hur aktiva medborgare lätt förvandlas till passiva klienter. Förutsägbarheten - det är grunden för tryggheten; att man vet vad som händer i morgon, i övermorgon, om tre månader och ett halvår - finns inte längre. Beroendet av politiken är djupt olyckligt. Individer och familjer behöver stabila spelregler och utrymme att själva kunna planera sin ekonomi. De allt mindre marginalerna gröper ur välståndet och tryggheten. I dag är många människor mer beroende av regeringens och riksdagens beslut för sin inkomst än av sin egen insats. Det är nu hög tid att växla sänkt skatt mot sänkta bidrag och på så sätt öka människors egen trygghet i stället för att, som regeringen och nu snart också riksdagen är i färd med att göra, öka bidragsberoendet genom höjda skatter och höjda bidrag. Svenska barnfamiljer är i akut behov av en social skatteväxling! Fru talman! Med det yrkar jag bifall till reservation 24.
Fru talman! Ett tag övervägde jag om det var fel att begära replik på ett sådant här uttalande, därför att det skulle kunna ge det mer uppmärksamhet än det förtjänar. Å andra sidan bör det inte stå oemotsagt. Det blir litet märkligt när man jämför människorna i vårt samhälle och sammanför dem alla till något slags medelmänniska. Man säger att medelmänniskan betalar för mycket skatt och att medelmänniskan inte får de bidrag hon behöver - eller får för mycket bidrag; jag är litet osäker på konsekvenserna. Sanningen är egentligen den att den som lider mest under skatter - om vi skall använda den typen av uttryck - sällan är den medborgare som är i behov av bidrag. Det resonemang som Moderata samlingspartiet för går ju ut på att om människorna inte behöver betala skatt kommer de att klara sig utan barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring för att kunna vara lediga med sina barn eller för all del underhållsstöd när den andra föräldern inte vill betala. Det är naturligtvis inte riktigt. Däremot kan man alltid föra en diskussion om hur man vill utforma samhället, vilka skatter man vill ta ut och hur man vill jämna ut inkomster mellan medborgarna. Det är en ideologisk fråga. Där skiljer sig högst väsentligt den socialdemokratiska ideologin från den moderata. Men slutledningen om hur man löser samhällsproblem och hur man underlättar för deltidsarbetande lågavlönade kvinnor kan ändå inte anses riktig.
Fru talman! Jag är rätt glad att det finns en ideologisk skiljelinje mellan oss. Det Margareta Israelsson nu gör sig till tolk för är att socialdemokratisk ideologi innebär att man skall betala så höga skatter som möjligt och få så höga bidrag som möjligt. Den politiken stöder inte jag. Vad jag visade i mitt anförande var att svenska låginkomsttagarfamiljer betalar högst skatt i världen. De betalar så mycket skatt att de är helt beroende av bidrag. Det nya som har hänt, vilket också framgår av finansplanens bilaga, är att låginkomsttagare i Sverige nu betalar mer i skatt än vad de får i sociala transfereringar. Detta har inte skett tidigare. De betalar 9 500 kr mer i skatt än vad de får i sociala transfereringar. Socialstyrelsen har visat att ett socialbidragshushåll i genomsnitt betalar 23 000 kr i skatt och får Jag tycker att den här utvecklingen är djupt olycklig, och jag är orolig för den. Jag är orolig för vad det innebär för ett samhälle där alltfler inte klarar sig på sin inkomst, där alltfler är beroende av de beslut som fattas i Sveriges riksdag och av regeringen. Jag vill ge fler barnfamiljer möjligheten att leva på sina egna inkomster och på det sättet kunna känna den trygghet det innebär att förfoga över sin egen ekonomi. Det var det som mitt anförande gick ut på, och det är det som är grunden för en trygg familjepolitik. Den utveckling som vi ser nu som socialdemokraterna bär ansvaret för går långt bort från detta. Ni ökar bidragsberoendet, och ni höjer skatterna. Det kommer att innebära att fler familjer saknar tryggheten i att kunna leva på sin egen lön.
Fru talman! Protokollet får väl utvisa vad jag sade i fråga om ett samband mellan att betala höga skatter och att själv få höga bidrag. Det här ger en liten inblick i vad vi skall diskutera i samtal mellan partierna under nästa år, och det är intressant att få en försmak av det. Låt mig bara understryka att vi inte betalar skatt för att få tillbaka bidrag i form av familjepolitiska åtgärder, utan vi betalar skatt för andra åtgärder. En del är sådana att vi betalar för budgetunderskott. Jag tror att de flesta av oss tycker att det vore trevligt om vi kunde slippa den typen av skatteinbetalningar. Men många av oss vet också att vi måste klara av detta och göra rätt för oss, och då ingår det naturligtvis att vi alla får bidra. Det är det vi kallar skatt efter bärkraft och att var och en av oss efter förmåga hjälper till i saneringen av statsfinanserna. I den situationen kan vi, oavsett parti, göra överväganden om när vi inte behöver betala skatt för att klara av en hög arbetslöshet, för att betala frukterna av en dåligt handlagd ekonomi av tidigare regeringar. Då kan vi fundera över vad vi vill göra med det ekonomiska utrymmet, vad vi vill använda de pengarna till. Men man kan inte vända på det. Den kontokortsekonomi som man har använt sig av i borgerliga regeringar håller inte. Vi skall ha ordning på finanserna. Vi sparar ihop till det vi har råd med och betalar för det gemensamt. Vi gör inte först slut på pengarna och säger att när vi har sanerat finanserna och barnfamiljerna, pensionärerna och de arbetslösa har ställt upp skall vi sänka skatterna. Det är inte den rätta slutledningen.
Fru talman! Kontokortsekonomin var det väl socialdemokrater som stod för och inte moderater. Vi kan också se hur det såg ut när den borgerliga regeringen tog vid 1991. Då var det finanskris, fastighetskris, ekonomisk kris och arbetslösheten steg. Den här debatten brukar vi föra här i kammaren. Jag vill försöka anknyta till någonting positivt som Margareta Israelsson sade. Hon sade att människor skall betala skatt efter bärkraft. Låt mig säga något viktigt: Att man tar hänsyn till försörjningsbördan är en väldigt sund tanke. Med den grunden tror jag att t.o.m. Margareta Israelsson efter diskussion skulle kunna inse att ett extra grundavdrag med 10 000 kr per barn och år skulle innebära oerhört mycket för barnfamiljerna. Det skulle motsvara ett barnbidrag på 900 kr i månaden. Vi skulle på det viset ta hänsyn till försörjningsbördan och ge fler barnfamiljer möjlighet att leva på sina egna inkomster och inte vara beroende av bidrag. Vi skall se till att vi får den sociala skatteväxling som svenska barnfamiljer är i behov av.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att vi på detta sätt frestar på kammarens tålamod med oss. Låt mig avslutningsvis säga att det när vi talar om grundavdrag och låginkomsttagare egentligen är den kommunala skattesituationen som är den viktiga frågan. De barnfamiljer som jag träffar när jag går på dagis eller fritidsverksamhet med min dotter talar väldigt sällan om att det är viktigt att betala mindre skatt. De talar om helt andra saker. De undrar hur många barn det är i gruppen på lekis. De undrar hur det skall bli när barnen börjar skolan. De undrar hur vi skall kunna utforma en bra miljö kring barnens skolgång. De undrar hur vi skall kunna erbjuda ett föreningsliv och fritidsalternativ där barnen och familjerna utifrån ett valfrihetsperspektiv kan mötas av ett brett spektrum av kultur, idrott och andra verksamheter. Det är någonting som man faktiskt får ut av de kommunala medlen. Det handlar om valfrihet. Ja, det gör det. Men det handlar också om hur man använder skattemedel.
Fru talman! Jag är glad att talmannen ger mig en replik, eftersom Margareta Israelsson fick en extra replik på mitt anförande. Det ger mig möjlighet att referera till en undersökning som visar att svenska barnfamiljer delar min uppfattning om att det är bättre med sänkta skatter än höjda bidrag. Fyra av fem svenskar vill ha sänkta skatter i stället för höjda bidrag. De vill ha känslan av att kunna förfoga över sin egen inkomst. De vill kunna fatta beslut och känna att de gör det på den grund som deras egen insats har givit möjlighet till. Det är det som är trygghet, Margareta Israelsson. Man behöver inte vara beroende av bidrag i så stor utsträckning, utan man kan leva på sin egen lön. Det är det som ger trygghet. Det är det som ger stabilitet. Det är det som ger trygga familjer. Det är därför svenska barnfamiljer behöver den sociala skatteväxlingen. Med den socialdemokratiska politiken blir det bara höjda skatter och höjda bidrag. Beroendet av politiska beslut som fattas på regeringssammanträdena och i denna kammare bli bara större. Det är det som vi måste komma ifrån. Svenska barnfamiljer är myndiga att i större utsträckning förfoga över sina egna beslut och känna den trygghet som det innebär att kunna leva på sin egen lön.

Fru talman! Då hoppar vi raskt över till ett helt annat utgiftsområde, nämligen det som rör flyktingoch invandringspolitik. Flykting och invandringspolitik - framför allt flyktingpolitik - är i högsta grad en internationell fråga. Flyktingpolitiken är större än invandringspolitiken. Det finns långt fler flyktingar runt om i världen än vad vi någonsin kommer att kunna ta emot här i Sverige. Vi måste därför inrikta vår politik på detta område mot att ge så många människor skydd som möjligt. Vi måste också verka för att så många människor skall kunna återvända till sina hemländer som möjligt. Det skall vi göra tillsammans med en rad andra länder i EU, FN och andra regionala organisationer. Alla skall vi delta i detta mycket viktiga arbete. Det är här de stora insatserna för flyktingarna kan göras. Det gäller förebyggande insatser av viktig art. Det gäller utvecklingshjälp och hjälp till migrationspolitiska åtgärder av olika slag i närområdena. Det gäller att försöka stävja konflikter där de börjar uppstå. Det är också frågan om att göra insatser för repatriering. Detta är de viktigaste områdena när det gäller svensk flyktingpolitik. Vidare får asylrätten inte urholkas. Flyktingkonventionen stadgar vilka regler och normer som vi länder som har undertecknat flyktingkonventionen har att rätta oss efter. Rätten till asyl är helig och måste upprätthållas i alla lägen. Inget land kan gå ifrån detta utan att det får kritik. Det måste finnas övervakningssystem därvidlag. Inget land löser självt flyktingpolitiken genom att ta emot många och stora mängder av flyktingar. Det måste samarbetas på en rad olika sätt, som jag nyss sade. Inget land, fru talman, kan hantera en fri invandring. Det måste finnas en reglering av invandringen för att man skall kunna klara asylrätten och familjeåterföreningen. Länderna runt omkring, inte minst i Europa, har litet olika traditioner när det gäller hur man hanterar asylrätten och vilken typ av invandringspolitik man för. Men flyktingkonventionen finns alltid i botten. EU:s nyligen slutna Amsterdamfördrag ger möjligheter och också förpliktelser vad gäller ökad samverkan. Kommissionen har tagit en rad initiativ och avser ta ytterligare initiativ för att arbeta fram gemensamma regler och förhållningssätt. Man har bl.a. lagt fram ett förslag om gemensamma åtgärder vid tillfälliga uppehållstillstånd. Man vill visa ungefär vilka mottagningsförhållanden som borde gälla. Man vill också försöka få fram system för bördefördelning och också för vilken typ av asylprövningsförfarande man skall ha när det gäller massflyktsituationer. Man vill också gå vidare och se hur tredjelandsmedborgares inresemöjlighet och rörlighet skall utvecklas och förbättras. Detta är mycket viktiga saker, och arbetet kommer att ta lång tid. Jag är säker på att nationerna är rätt oense på många olika punkter i detta sammanhang, men det gemensamma arbetet måste icke desto mindre påbörjas. EU-länderna har redan enats om en Eurodackonvention. Det gäller hur man tar fingeravtryck på asylsökande för att förhindra att de söker asyl i olika namn i flera olika länder. Man har fingeravtrycksregister och kan jämföra. Man har inte börjat arbeta fullt ut, men arbetet pågår för att fullständiga detta förfarande. Dublinkonventionen ger också möjligheter för en asylsökande att alltid få asylsökan prövad i något land. Man kan också förvisa en asylsökande tillbaka till det land där vederbörande först borde ha sökt asyl om detta land har undertecknat Dublinkonventionen. Sverige måste ge stöd till samarbetet inom FN. Vi måste ge ett stöd till UNHCR. Vi måste ge ett stöd till konfliktförebyggande åtgärder av olika slag, och vi måste ge ett starkt stöd till samarbetet inom EU på detta område. Vi kan i dag se exempel på hur det går om man inte vidtar flyktförebyggande åtgärder i ett tidigt skede. Det gäller situationen i framför allt norra Irak. Där kan man tydligt se hur stormklockorna ringer. Alltfler människor - inte minst från det här området i norra Irak, men även från övriga Irak - söker sig från landet och tar sin tillflykt till andra länder, inte minst i Västeuropa, för att få skydd. Det här har börjat få en omfattning som vi kanske inte riktigt anade för ett halvår sedan, men inte minst höstens oroligheter i norra Irak har gjort att alltfler människor vill bege sig därifrån. Detta kan inte hanteras enbart av Sverige, utan det måste hanteras på ett internationellt sätt. Därför bör större insatser göras för att försöka stabilisera situationen i norra Irak, för att ge människorna där större hopp om framtiden och därmed också vilja att stanna kvar i sitt land. Fru talman! Inom Sverige måste vi naturligtvis ha ett bra mottagande. Vi måste också ha en bra asylprocess. Vi måste ha snabb och rättssäker handläggning. Vi måste ha en starkt förbättrad inresekontroll. På det området har jag och troligen många med mig anledning att vara kritiska. Inresekontrollen fungerar inte så bra som den borde göra i Sverige i dag. Det är att beklaga att polisen ofta nedprioriterar sina insatser i de gränsnära situationerna till förmån för andra viktiga åtgärder som också pockar på. Jag tycker att det här är ett problem. Därför bör man pröva om inte Invandrarverket mera stadigvarande borde få större möjlighet att göra gränskontrollerna i fortsättningen. Vi har också en annan sak som inte fungerar fullt ut, även om det är en känslig och svår fråga. Det gäller avvisning av den som ej fått uppehållstillstånd. Även där gör polisen enligt mitt förmenande inte tillräckligt stora insatser för att snabbt förpassa de människor som inte har rätt att stanna här ut ur landet. Det finns i dag, fru talman, ett par olika saker som vi skall ta ställning till. Dels är det utgiftsområdet, dels är det frågan om återkallande av uppehållstillstånd som man har fått på falska grunder. Vi moderater stöder betänkandets förslag om nya återkallanderegler. Vi är dock kritiska på en punkt, och det är tidsgränsen. Regeringen har föreslagit att den skall vara fyra år. Vi föreslår fem år. Det gör vi därför att det var den överenskommelse som gjordes i en utredning mellan Centern, Socialdemokraterna och oss moderater. Vi bedömde efter långa diskussioner vad som var ungefärligen rimligt och rätt, och då hamnade vi på fem år. Nu har regeringen valt att köra över utredningen och lägga sig på fyra år. Jag kan bara konstatera att det kan vara svårt att göra överenskommelser av detta slag med regeringen i sådana här sammanhang om man sedan blir överkörd. Vi yrkar alltså bifall till den moderata reservationen under mom. 2 i betänkandet SfU7 och står givetvis bakom även övriga reservationer. Jag vill också nämna något om situationen på budgetsidan. Där är vi från vårt håll, och jag tror att det egentligen gäller alla i större eller mindre utsträckning, något underfinansierade. Det beror på att ett större inflöde av asylsökande har ägt rum under senare delen av detta år än vad vi hade kunnat räkna med. Jag tror därför att vi får lov att komma tillbaka med ytterligare finansiering i ett senare skede fram på vårkanten. Jag tror inte att dessa kostnader kommer att kunna hållas, utan det kommer att bli fråga om mer och högre kostnader - alternativt besparingar som innebär att man inte kan ha en så effektiv verksamhet när det gäller tillståndsgivning som erfordras. Det skulle i så fall innebära att balanserna kan komma att växa och att det blir längre vänteperioder för asylsökande i olika förläggningar och sådant. Vi har inget yrkande på det här området, eftersom ramarna är lagda. Vi bara konstaterar att vårt förslag och våra ramar är nedröstade. Men jag tror att vi måste komma tillbaka och se litet närmare på hur utvecklingen blir under vintern och våren. Jag tror att det kommer att behövas vissa förstärkningar. Slutligen, fru talman, vill jag säga något om rasism och främlingsfientlighet. Det är självklart att vi liksom alla andra är oroade över de tendenser som finns runt om i Sverige i dag när det gäller nynazism och främlingsfientlighet. Vi tar givetvis avstånd från allt sådant som gör att svenska ungdomar blir vilseförda och vilseledda när det gäller de här mycket svåra och allvarliga sakerna. Det finns en särskild kommitté, Europarådet mot rasism, som arbetar med det här men som jag inte tycker har synts särskilt mycket. Dessutom tycks den till stor del vara en socialdemokratisk angelägenhet, eftersom de flesta som är engagerade där har rätt partibok. Det hade varit bra om vi hade haft en bredare fördelning av engagemang i just det sammanhanget, eftersom det här är ett så pass viktigt område. Det borde ha stötts bättre från en bredare allmänhet och från partierna i övrigt. Fru talman! Därmed yrkar jag som sagt bifall till reservationen under mom. 2. Jag står bakom övriga reservationer och vill också hänvisa till att vi har särskilda yttranden i ett par fall.

Fru talman! En kall februaridag 1943. Platsen är Oslo. Två män inom norska polisen får vetskap om att deras verksamhet har upptäckts, en verksamhet som bestod av att hjälpa judar till svenska gränsen - undan nazisterna. Transporten skedde bl.a. i självaste polisministern Jonas Lies bil. Nu blir det bråttom. Hals över huvud får de nu själva ge sig av till Sverige undan nazisternas dödsdom - först med buss, därefter till fots. När de pulsat genom skogen i djup snö, genomblöta, skakande av kyla och rädsla, hör de plötsligt röster. Är det svenskar eller tyskar? Det låter som svenskar. Äntligen framme i friheten! De har bestämt sig för att dölja sin riktiga identitet, då risken för anhöriga som är kvar i Norge annars blir alldeles för stor. De vet också att spioner, såväl tyskar som norrmän, finns i Sverige för att söka rätt på dem som flytt undan den nazism som nu frodas och växer i Norge. I fickan har de tändstickor som de försöker tända för att kunna bränna sina bilder och id-handlingar. Tändstickorna är blöta, som allting annat de har på sig, så försöket misslyckas. I stället river de allt i småbitar och gräver ned det i snön. Därefter fortsätter de mot det håll där rösterna kommer ifrån. Där - en svensk militäranläggning. Vilken lycka! De blir emottagna och uppger sina falska namn som de tidigare kommit överens om. De får chansen att stanna ett tag för att värma sig och få litet mat. Timmarna går. Plötsligt dyker några andra svenska soldater upp med något de hittat nedgrävt i snön: bilder och id-handlingar tillhörande de två norrmän som anlänt några timmar tidigare. De hade tur. De var i trygga händer och blev inte utlämnade till Norge utan fick chansen att tillfälligt stanna i Sverige. Den första uppehållsviseringen - ja, det hette så på den tiden - beviljades så småningom för tiden 13-31 mars 1943, står det i dokumentet. Den gällde alltså endast i 18 dagar, och endast för vistelse i Mariefred med anmälningsplikt hos polisen varje dag kl. 12.00. Det har snart gått 55 år sedan denna händelse utspelade sig i Värmlandsskogarna. Att flyktingar, såväl då som nu, ljuger om sin identitet kan i många fall ha en förklaring som är lätt att förstå. Det kan vara rädslan för att anhöriga som blev kvar skall utsättas för tortyr, förföljelse, ja t.o.m. straffas med döden. Den rädslan är många gånger befogad om de flyr från diktaturer där mänskliga rättigheter inte existerar. Därtill finns rädslan för att det i det nya hemlandet kan finnas landsmän - fanatiker - som stöder regimen där hemma och är beredda att även i en demokrati som Sverige fullfölja brott mot mänskliga rättigheter. Många flyktingars traumatiska upplevelser och misstro till andra människor sitter oerhört djupt. En av de norska poliser jag berättade om blev senare min far. Han valde att först i mitten av 70-talet berätta för utomstående vad han uträttat under andra världskriget. "Man vet aldrig om, och i så fall var, en eventuell fiende kan finnas kvar", som min far uttryckte det. Risken för att bli missförstådd gjorde också att min far inte ville att hans nedskrivna ord skulle ges ut förrän efter hans död som inträffade för ca 2 1⁄2 år sedan. Denna sammantagna känsla av osäkerhet gör att många flyktingar väljer att leva under falsk identitet, vilket i sig är en svår upplevelse då ens namn som följt en under många år har blivit en så stark del av ens personlighet och ens identitet. Fru talman! Förslaget att om en utlänning har vistats här med uppehållstillstånd mer än fyra år får tillståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl för det är ett kliv framåt. Men det räcker inte då förslaget i sig fortfarande kan innebära att de som vistats i landet i uppemot tio år kan komma att få sina uppehållstillstånd återkallade om de uppgivit fel identitet. Det kan t.ex. ske för de bosnienkroater som i dag väntat mer än sex år på sina uppehållstillstånd. Skall dessutom denna långa väntetid inte ens kunna komma dem till godo vid en eventuell prövning av återkallelse av uppehållstillståndet är katastrofen total. Vad jag befarar är att problemen med långa väntetider vid tillståndsprövning kommer att bestå! Jag vill här påminna om den debatt som var i kammaren för två veckor sedan angående integrationspolitiken. Frågan gällde att väntetiderna kommer att öka med anledning av den ekonomiska situation som uppstår i samband med att den nya integrationsmyndigheten skapas och pengar förs över från Invandrarverket. Jag fick då, för två veckor sedan, till svar att uppgifterna som generaldirektören lämnat den Jag vill därför här informera om en skrivelse från Invandrarverkets generaldirektör ställd till regeringen daterad den 3 december 1997, dvs. dagen efter vår debatt här i kammaren. Där står bl.a.: Minskningen av anslaget på grund av orimligt stora överföringar till den nya integrationsmyndigheten och omfattande generella neddragningar innebär att verket har tvingats att reducera resurserna till ärendeprövningen med ca 5 % under 1998 - trots att det finns behov av ökade insatser. Dessutom har asylprövningen kraftigt påverkats av övertagandet av ansökningar och grundutredningar i samband med att detta togs över från polisen för cirka ett år sedan. Jag vill gärna att socialdemokraternas representant Maud Björnemalm kommenterar detta i dag. Den iranske 29-årige Mohammad Shakeri tog sitt liv när han skulle utvisas ur Sverige efter tio år. Orsak till utvisningen: Han hade ljugit om sin identitet. Hans öde för cirka ett år sedan borde faktiskt få alla politiker att tänka till både en och två gånger innan voteringen i morgon i just denna fråga. Folkpartiet anser att preskriptionstiden skall vara tre år, och den skall vara beräknad från tiden för ansökan om uppehållstillstånd. Tre år kan vara en lång tid i vissa skeenden i en människas liv, särskilt för ett litet barn som kan hinna med att genomgå såväl första som andra som tredje klass på lågstadiet eller för den som befinner sig i tonåren och kanske träffar sin första kärlek just här i det nya hemlandet. Jag vill här därför påminna om att barnens bästa alltid måste komma i första hand. Det var därför Folkpartiet förordade att barnkonventionens formuleringar nästan ordagrant skulle föras in i utlänningslagstiftningen i den s.k. migrationspolitiska propositionen 1996. Men, tyvärr, så blev det nu inte. Fru talman! Under det hemska krig som pågick i bl.a. forna Jugoslavien i början av 90-talet är jag stolt över att den borgerliga regeringen med en socialliberal invandrarminister - Birgit Friggebo - kunde ge så många flyktingar uppehållstillstånd och erbjuda dem en chans att få skapa sig en framtid i vårt gemensamma land. Många kommuner gjorde allt som stod i deras makt för att ordna med bostäder, barnomsorg och svenskundervisning till de nya kommuninvånarna. Det kändes oerhört positivt att i en tid med ökad arbetslöshet och allt sämre ekonomi kunna hävda en human flyktingpolitik. Staten har i princip tagit ansvar för flyktingarnas kostnader genom att till kommunerna utge statsbidrag per mottagen flykting. Med det arbetsmarknadsläge som i dag råder har det varit få som har kommit ut på arbetsmarknaden och kunnat bli självförsörjande. Detta har lett till att när statens ekonomiska åtagande efter den första perioden upphört belastar det i ett enda slag kommunernas socialbudget mycket hårt. Redan invandrartäta kommuner, kommuner som i ett krisläge visade solidaritet och tog emot extra många människor med skyddsbehov eller kommuner dit flyktingar självmant sökt sig efter ett par år i en annan kommun, har fått bära ett orättvist stort ekonomiskt ansvar. Givetvis har dessa nya kommunivånare tillfört kommunerna mycket positivt på annat sätt, men det ekonomiska ansvaret bör staten vara med och bära. Det ekonomiska ansvaret måste omfördelas på alla skattebetalare så länge flyktingarna är i behov av ekonomiskt stöd för sitt uppehälle. Därför bör regeringen snabbt se över villkoren för statsbidrag till kommunerna i avsikt att underlätta och upprätthålla ett ekonomiskt ansvar för flyktingmottagandet. När det då gäller budgeten har Folkpartiet lämnat reservation om det vid tidigare tillfälle.

Fru talman! Ett lands asylpolitik är en god indikator på hur det landet ser på grundläggande värderingar som humanism, medmänsklighet och principen om alla människors lika värde. Att t.ex. neka en asylsökande skydd trots att det finns risk för kränkningar av den asylsökandens mänskliga rättigheter visar också att man inte tillmäter hans eller hennes människovärde någon större vikt. Majoriteten av världens flyktingar har flytt från våld, krig och politiskt förtryck. Den direkta orsaken till att nio av tio fördrivna människor lämnar sina hem är politiskt förtryck och väpnade konflikter. Dessa konflikter utkämpas till största delen med vapen som tillverkats i de rika industriländerna, bl.a. Sverige. När turkiska stridsplan flyger in över Irak för att döda kurder, är det med svenska kikarsikten de ser, ställer in vapnet och till slut skjuter ihjäl kurdiska barn, kvinnor och män. När kriget i forna Jugoslavien pågick som hetsigast skickades reservdelar till kanonerna med kurirpost från Sverige. Förra året den 16 december hade vi en debatt om den nya utlänningslagstiftningen. Vänsterpartiet var starkt kritiskt till förslaget, och som vanligt på detta område avstyrkte majoriteten i socialförsäkringsutskottet samtliga av Vänsterpartiets förslag. Vi står fortfarande bakom dessa krav. Det var mycket olyckligt att regeringen och riksdagen genomdrev ytterligare begränsningar i asylrätten från den 1 januari i år. Sverige har nu under en tolvmånadersperiod blivit fällt tre gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention med anledning av avvisningsbeslut trots att det funnits risk för tortyr. Regeringens ansvar för dessa brott mot de mänskliga rättigheterna blir desto tydligare eftersom regeringen vid behandlingen hos FN-kommittén hävdade att de svenska myndigheterna handlat helt korrekt. Vi i Vänsterpartiet anser att det minsta ett land kan göra är att uppfylla FN:s konventioner. Vi anser att den flyktingpolitik som utövas i Sverige i dag inte uppfyller konventionerna, och vi tycker att det är en skamfläck för ett land som Sverige. Vi har därför avsatt 300 miljoner kronor i vår finansierade budget för att Sverige skall kunna uppfylla FN konventionerna. Vi har avsatt ytterligare 300 miljoner kronor för de ökade kostnader kommunerna får med vår solidariska flyktingpolitik. Fru talman! Jag hade här tänkt hålla ett lysande brandtal för kvinnors asylskäl. Jag hade tänkt prata om systematiska våldtäkter, jag hade tänkt prata om iranska kvinnors situation och risken för att de stenas till döds om de skickas tillbaka. Men jag får spara det brandtalet till i januari, då utskottet skall behandla asylrätten i ett betänkande. Jag får därför hålla mig till det som behandlas i de utskottsbetänkanden vi behandlar i dag. En stor del av vår motion med anledning av regeringens skrivelse om invandrings och flyktingpolitiken ägnar vi åt sjukvård - både för vuxna och för barn, både för gömda och för dem som väntar på besked. Vi har gjort det därför att vi ofta kommer i kontakt med asylsökande som tar upp detta som ett problem. De förhållanden som nu råder för hälso och sjukvård för asylsökande som fått avslag och gömmer sig är inte värdiga en stat som gör anspråk på att vara grundad på civiliserade och humanitära principer. Många vågar inte vända sig till sjukvården, eftersom de är rädda för att vårdgivaren vänder sig till Invandrarverket för att kontrollera vem som skall betala för vården. Det har förekommit att sjukhus krävt 10 000 kr i förskottsbetalning av gömda asylsökande kvinnor som av sociala skäl inte har kunnat fortsätta en graviditet. De nu rådande förhållandena kommer självfallet att i vissa fall leda till svåra konsekvenser, t.ex. i samband med illegala aborter, som tvingas fram med den nu förda politiken. Det är därför bra att utskottet i betänkandet påpekar att sjukvårdshuvudmännen är skyldiga att lämna akut sjukvård till dem som vistas inom sjukvårdsområdet och att utskottet förutsätter att såväl regeringen som Socialstyrelsen följer tillämpningen av hälso och sjukvårdslagen i detta avseende. Utskottet säger också att landstingens kostnader kompenseras med en schabloniserad ersättning per asylsökande. Det är också bra att utskottet genom Barnkommitténs rapporter uppmärksammar de gömda flyktingbarnens hälsosituation. Vad som dock inte är bra är att utskottet avvaktar beredningen av Barnkommitténs förslag. Jag har i en tidigare debatt i dag hänvisat till TV programmet Striptease, och jag gör det nu igen. För någon tid sedan visades ett inslag om framför allt barnens situation på flyktingförläggningen i Gimo. Det handlade om bosniska barn som väntat i många år på flyktingförläggningen, barn som har med sig traumatiska upplevelser från hemlandet, där de sett människor dödas mitt framför ögonen på dem. Det handlade om traumatiserade föräldrars oförmåga att fungera som föräldrar och där barnen tvingas ta över ansvaret för hela familjen. Men det visade också på hur dåligt flyktingförläggningarna fungerar för asylsökande barn och deras familjer. Vänsterpartiet har i en annan motion pekat på andra missförhållanden. En månad efter det att en flicka kommit till Sverige utsattes hon för ett sexuellt övergrepp. Övergreppet polisanmäldes och styrks i ett tre sidor långt rättsläkarintyg. Fyra år efter övergreppet har ärendet ännu inte avgjorts i domstol. I maj är övergreppet preskriberat. Flickan och hennes familj har fått inhibition med anledning av att ärendet inte är avgjort i domstol. Vill det sig illa utvisas hon när övergreppet är preskriberat. Flickan har inte getts möjlighet vare sig till barnpsykiatrisk vård eller att på annat sätt bearbeta denna traumatiska upplevelse, trots att flyktingbarn har rätt till samma hälso och sjukvård som barn som är bosatta i Sverige. Vi har tidigare motionerat om att det måste finnas adekvat kunskap om bl.a. sexuella övergrepp mot barn på flyktingförläggningar. Vi har även motionerat om barnens situation på våra flyktingförläggningar och om hur litet som görs för de traumatiserade barnen, trots att Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention. Och trots att utskottsmajoriteten citerar Barnkommitténs rapporter om hur viktigt det är att uppmärksamma och åtgärda särskilt flyktingbarnens hälsa och trots att Barnkommittén i sin rapport hänvisar till att Socialstyrelsen i två tidigare utredningar har påtalat behovet av att sjukvårdsenheterna arbetar aktivt och uppsökande för att identifiera de flyktingbarn som har haft traumatiska upplevelser, säger sig utskottsmajoriteten vilja vänta på ytterligare beredning inom Regeringskansliet.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 Men vi skall också behandla SfU:s betänkande nr 7 Återkallelse av uppehållstillstånd. Sverige i nio år, utbildat sig och arbetade på en ingenjörsfirma. Han låg inte det svenska samhället till last, men han hade ljugit om sin identitet när han kom hit som 16-åring. När han ville berätta om sin lögn för att kunna skaffa sig pass - inte för att återvända till hemlandet, som felaktigt påståtts av bl.a. flyktingministerns statssekreterare, utan för att kunna träffa sin familj var som helst i världen där det var säkert - gick han till skattemyndigheten, som hävdade att lögnen var preskriberad. Men skatteverket var aningslöst, liksom Mohammad. De kände inte till Invandrarverkets kvarnar. Hans permanenta uppehållstillstånd drogs in, och hur han än vädjade till Invandrarverket, Utlänningsnämnden eller flyktingministern, som kallade honom sin Lidingögranne, hjälpte det inte. Till slut orkade inte Mohammad längre, och han valde att ta sitt liv. Mohammad var min vän. Den regel och lagändring som finns i betänkandet kan kallas lex Vänsterpartiet tycker att det är bra att det sker en lagändring. Det måste finnas en preskriptionstid för lämnande av falsk urkund - på samma sätt som det finns för etniska svenskar. Vad vi däremot tycker är märkligt är att regeringen inte kommit med förslag om övergångsregler. Det innebär att de invandrare med permanent uppehållstillstånd som lämnat fel uppgifter om sin identitet och som spårades av Invandrarverkets kampanj och fått sina uppehållstillstånd indragna måste lämna Sverige. Vänsterpartiet anser att de invandrare som fått sina uppehållstillstånd återkallade men fortfarande befinner sig i Sverige skall kunna få beslutet omprövat enligt de nya reglerna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 6

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1, 2 och 3 under momenten 3, 4 och 5 i SfU2 och till reservation 1 under moment 1 och reservation 5 under moment 3 i SfU7. Jag står också bakom andra reservationer där Miljöpartiet är med. Jag kommer inte att föra någon flyktingpolitisk debatt nu. Vi har haft en integrationsdebatt, och det kommer en asylpolitisk debatt i vår. Jag kommer därför bara att ganska kort redogöra för de här små - men naturligtvis viktiga - betänkandena. Under utgiftsområde 8 kommer återigen likabehandlingen av människor upp. För oss i Miljöpartiet är det viktigt att alla människor behandlas lika och inte avstängs från sjukvård och tandvård. Det gäller barn och äldre, det gäller flyktingar och invandrare, särskilt de asylsökande och bland dem de gömda. Vi menar att det är viktigt att alla som bor i Sverige har rätt till samma sjukvård. Varför har de gömda flyktingarna eller asylsökande inte den rätten? Egentligen får de ofta sjukvård om de kommer till sjukhuset, men de vågar inte ta sig dit. Det har ändå hänt att sjukhuset trots sina sekretessregler har lämnat ut flyktingar. Jag vet att speciellt på olika psykiska avdelningar har det hänt. Jag känner inte till något fall från det senaste året, men tidigare har man gjort det. Den rädslan finns naturligtvis. Det är ungefär som när man gjorde en razzia när det gällde att betala för tunnelbanan till Tensta och Rinkeby. Då upptäckte man människor som inte hade något ID-kort, och det finns risk för att de avvisas nu. Det tycker jag är kränkande för människor. Man måste ta hänsyn till sjuka människor. Vissa människor är mer värda precis som vissa barn har olika värde. När det gäller barnen har Miljöpartiet hävdat att barnkonventionen skall inkorporeras i lagen. Jag tror att det kommer. Precis som konventionen om mänskliga rättigheter har inkorporerats kommer nog barnkonventionen också att inkorporeras. Det är min förhoppning, och jag kommer att fortsätta att arbeta för det. När det gäller pengar handlar det för vår del mest om det nya integrationsverket och Diskrimineringsombudsmannen. Vi säger nej till ett integrationsverk och ger DO mer pengar. Men det har vi också berört tidigare. Jag övergår nu till återkallelse av tillstånd. Ett delbetänkande har kommit i den utredning om asylrättsprocessen som flera ledamöter i utskottet sitter i, bl.a. jag själv. Det delbetänkandet handlar bl.a. om personer som har ljugit om sin identitet eller annars om sina personliga förhållanden. Om en svensk gör på det viset preskriberas det efter två år. Falsk urkund preskriberas efter två år. Nu kom ett förslag från utredningen. Man får ha klart för sig att en utredning inte är ett politiskt beslut. Det skall tas hänsyn i den politiska behandlingen till både reservationer från olika partiet, deltagare i utredningen och särskilda yttranden från experter. Sedan tar man också stor hänsyn till remissvaren. Det har gjort att majoritetens förslag om fem år sänktes till fyra. Jag är inte helt nöjd med det. Men jag, och hela Miljöpartiet, är oerhört nöjda med att det har kommit en tidsgräns. Det är helt klart ett stort framsteg, och jag är övertygad om att det fanns en ganska stor enighet om att vi ville ha en tidsgräns. Den finns nu. Men vi ville ha en lägre tidsgräns. Det är naturligtvis en variation. Vi i Kristdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet har fäst oss vid tre år. Fyra år är också en hög gräns. Då jämför man en asylsökande med en grov brottsling. De kan redan få uppehållstillstånd. Falsk urkund räknas inte som ett grovt brott såvida det inte finns synnerliga skäl. Det gäller kanske dold grov brottslighet, mord, knarklangning eller sådana saker. Därför har vi fastnat för tre år även om preskriptionstiden för svenskar är enbart två år. Vi har reservationer. I min egen reservation under mom. 1 talar jag om att barnens ställning måste skyddas och stärkas. Man måste tänka även på ungdomar som kanske har överskridit barnaåldern och som har förlorat viktiga år under sin väntan här. Man bör tänka också på dem även om de har råkat fylla 19 år. Sedan har Sigge Godin i reservation 1 tagit med vår åsikt om inkorporering av barnkonventionen. Därför kommer jag att yrka bifall till den i stället för vår. Men jag står naturligtvis bakom vår reservation också. En sak skall jag beröra. Tidigare stod det i utlänningslagen något som jag själv var med och reserverade mig emot för länge sedan. Det stod att visering av uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall återkallas om utlänningen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter. Nu har man ändrat det till får återkallas. Det är en oerhört stor skillnad. Det kommer inte att bli samma beslut som tidigare när man har ändrat skall till får. Med den här utredningen känns det som om vi har tagit ett stort steg framåt när det gäller humanism och mänskliga hänsyn till människor som har varit här länge, som har skött sig, som visserligen ljög, kanske av en sådan orsak som Folkpartiets ledamot talade om.

Fru talman! Vi behandlar nu två betänkanden. I SfU2 behandlas utgiftsområdet på det här avsnittet och skrivelsen från regeringen. När det gäller betänkande SfU2 har vi kristdemokrater inga yrkanden, eftersom vi har våra anslagskrav i ett särskilt yttrande. När det gäller betänkande SfU7 har det redan yrkats bifall till alla de reservationer som vi kristdemokrater är med på. Så om jag avstår tjänar inte kammaren någon tid på det. Jag kan därför med gott samvete yrka bifall till alla fyra reservationerna, nämligen 4, 5, Inom utgiftsområde 8 i statsbudgeten behandlar vi både migrationspolitik och integrationspolitik. Som en del andra talare har sagt har vi nyligen debatterat integrationspolitiken ganska ingående här i kammaren. Det kan man nog säga utan att överdriva. Så jag tänker inte uppehålla mig vid detta heller. Men jag vill ändå ta upp frågan om DO-ämbetet, som ju berör integrationspolitiken. Det har också att göra med utgiftsområdet. Vi kristdemokrater var starka motståndare till det ursprungliga regeringsförslaget att involvera DO i ett nytt integrationsverk. Jag vill gärna framhålla att när det gäller att få fram en motor i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet vill vi i stället stärka DO-ämbetet. Det finns några saker som krävs. Det ena är att DO måste få ett rejält verktyg som DO kan använda. Det hoppas vi att DO skall få i och med det förslag som har framförts nu när det gäller en lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Den blir möjlig att använda på ett helt annat sätt än den urvattnade lag som gäller i dag. Så det verkar väl ganska lovande. Men sedan behövs det också mer resurser i form av pengar än de som JO har i dag. Därför vill vi tillföra ytterligare 5 miljoner till DO-ämbetet till det nygamla anslag som finns med i utskottets betänkande. Det tycker vi naturligtvis är bra. Så till migrationspolitiken. Jag skall inte uppehålla mig länge vid det temat eftersom vi får anledning att återkomma till våren, skulle jag tro, med de specifika yrkanden som vi i motion har haft på det här området. De kom inte med i behandlingen av utgiftsområdet. Jag vill framhålla det som ändå är det grundläggande för oss kristdemokrater, det som är den principiella grunden för oss i vår syn på migrationspolitiken. Vi ser den demokratiska utvecklingen som vi har haft i Sverige under hela det här århundradet och som har varit styrt av humanistiska och kristna grundvärderingar som det som även fortsättningsvis skall ligga till grund för svensk migrationspolitik. Jag har tidigare sagt och säger igen att vi kristdemokrater anser att det är vår plikt att bistå människor i nöd därför att vi skall respektera alla människors lika värde. Att detta är vår plikt är ett moraliskt ställningstagande. Vi skall därför ha en generös, tydlig och uthållig migrationspolitik. Denna politik kommer att utsättas för påfrestningar av olika slag under olika tider och förhållanden i Sverige. Det gäller inte minst i samband med det som vi har upplevt under senare år, nämligen de ekonomiska påfrestningar som den kris som vi har gått igenom medfört för vårt land och vårt folk. Man kan inte ge efter för dem som utnyttjar detta tillfälle till kraftiga angrepp, utan det gäller att hålla stånd mot angreppen på migrationspolitiken. Man får inte börja bli populistisk och förlora grunden för sina ställningstaganden utan måste då verkligen stå fast. Man kan möta angrepp av typen att varenda krona i statens budget till just det här politikområdet skulle vara lånad. Sanningen är naturligtvis att lika stor del på det området är lånad som på alla andra politikområden, även dem som mest berör bara etniska svenskar. Det finns i det läget naturligtvis en skyldighet för våra politiska partier tillsammans med frivilliga organisationer m.fl. att föra ut de demokratiska grundvärderingar som vi har byggt vårt land på. Det finns inte rena matematiska samband mellan vad vi bör göra vid ett visst givet tillfälle i flyktinginsatser och statens inkomster och utgifter på andra områden. Vi måste också bygga på en folklig förankring. Det betyder att vi vid vissa tillfällen har en stor uppgift framför oss. Vi har haft under de år som har gått - och jag tror att så är fallet också ett tag till framöver - en stor uppgift i att förankra en sådan grundläggande syn som jag har velat ge uttryck för, så att vi kan upprätthålla viljan till insatser för människor i nöd och för människor på flykt i vårt land. Det är oerhört viktigt. Jag vill också säga någonting om det betänkande som berör återkallelse av uppehållstillstånd. Jag skall inte bli mångordig utan vill bara säga att vi precis som i utredningsbetänkandet står fast vid att tre år bör gälla som preskriptionstid. Vi har funderat igenom frågan vilken tidsperiod som man bör räkna och kommit fram till att det är rimligt att räkna vistelsetiden från tidpunkten för ansökan om uppehållstillstånd. Vi kristdemokrater har också övertygats om att det är rimligt att ha övergångsbestämmelser. Vi stöder därmed Vänsterpartiets motion med det kravet.

Fru talman! Innan jag börjar mitt anförande vill jag gärna ge Ragnhild Pohanka och Rose-Marie Frebran en eloge, inte för deras åsikter men för att detta är deras fjärde debatt här i dag. Det är en debatt med anledning av två betänkanden. Det första betänkandet handlar om budgeten för invandrar och flyktingpolitiken och det andra gäller återkallelse av uppehållstillstånd. Jag tar först upp budgetbetänkandet. När utskottet behandlade propositionen Sverige, framtiden och mångfalden gjordes vissa förändringar i förhållande till propositionen. Utskottet förlängde bl.a. tiden för statsbidraget till Invandrartidningen och ansåg dessutom att Diskrimineringsombudsmannen inte skulle inordnas i den nya integrationsmyndigheten. Budgetförslaget har anpassats till utskottets ändringar. Det finns vid betänkandet särskilda yttranden från flera partier som avvisar förslaget om att inrätta en särskild integrationsmyndighet. Riksdagen har dock fattat sitt beslut, och jag tycker inte att det finns anledning att upprepa den debatt som vi hade här i kammaren den 2 december. Jag tycker ändå att det är viktigt att understryka att det är ytterst angeläget att regeringen mycket noga följer både utvecklingen av handläggningstiderna och antalet asylsökande. Jag vill därför peka på att det finns en viss osäkerhet när det gäller medelsberäkningen för Statens invandrarverk från den 1 juni 1998, när den nya integrationsmyndigheten beräknas starta sin verksamhet. Detta framkom när utskottet hade sin utfrågning inför arbetet med integrationspropositionen. Invandrarverket och regeringen har såvitt jag kan förstå använt olika beräkningsmetoder. Invandrarverkets generaldirektör framhöll då att man från Invandrarverkets sida anser att den nya myndigheten helårsvis bör ha 43,5 miljoner av Invandrarverkets medel, inte som regeringen anser 59,3 miljoner. Skillnaden i beräkningen beror på att regeringen anser att 19,7 miljoner av Invandrarverkets overheadkostnader skall läggas på den nya myndigheten. Invandrarverket anser att det räcker med 6 miljoner kronor. Det motsvarar den procentandel av overheadkostnaderna som Invandrarverket fått när det övertagit uppgifter från polisen. Enligt generaldirektören leder besparingskraven till att asylprövningen måste minskas med 12 %. Detta leder i sin tur till att handläggningstiderna blir längre i bl.a. asylärenden. Antalet asylsökande har från att i början av året ha varit lågt nu under hösten stadigt ökat. Finns det inte tillräckligt med resurser, ökar handläggningstiderna. Vi vet att långa handläggningstider för asylsökande förutom problem för den asylsökande också medför ökade kostnader för samhället. Utskottet föreslår inte någon ändring i budgetförslaget, men jag vill ändå belysa den situation som kan uppstå. Fru talman! I betänkandet finns några reservationen som handlar om hälso och sjukvård och som jag vill kommentera. Reservanterna vill att begränsningen till att endast få akut sjukvård skall tas bort. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen att fullständig sjukvård inte skall erbjudas vuxna asylsökande, utan samma begränsning som i dag bör gälla. I reservation nr 2 vill samma partier att sekretessslagen skall ses över så, att utlänningar som gömmer sig i Sverige skall våga anlita sjukvården. Den tredje reservationen, även den från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, gäller hälso och sjukvård för barn. Reservanterna vill bl.a. att regeringen skall ge landstingen i uppdrag att skyndsamt kartlägga omfattningen av behov av särskilt stöd för flyktingbarn som utsatts för traumatiska upplevelser och föreslå nödvändiga åtgärder. Enligt reservationen skall varje landsting åläggas att inrätta ett centrum för tortyrskadade, vilket skall ge hjälp åt både barn och vuxna. Fru talman! Enligt den överenskommelse som finns mellan Landstingsförbundet och regeringen och som gäller från den 1 januari 1997 skall landstingen ge vuxna asylsökande både akut sjukvård och tandvård och sådan vård som inte kan anstå, som man uttrycker det. Landstingen skall också svara för mödravård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt också för den vård och de åtgärder som behövs enligt smittskyddslagen. Alla asylsökande barn under 18 år skall få samma hälso och sjukvård och tandvård som våra egna barn får. Landstingen ersätts av staten för detta. Detta är den huvudregel som gäller. Beträffande uttrycket vård som inte kan anstå är det den läkare som den sjuke asylsökande vänt sig till som avgör om vården kan anstå eller ej och ingen annan. Sjukvård för gömda utlänningar är en mycket svår fråga, speciellt när det gäller barn. Barnkommittén föreslog med hänvisning till FN:s barnkonvention att även barn som vistas illegalt i Sverige skall ha rätt till en fullgod hälso och sjukvård. Sjukvårdshuvudmännen är i och för sig skyldiga att lämna akut sjukvård till alla som vistas inom sjukvårdsområdet. Frågan är bara om gömda familjer vågar ta kontakt med sjukvården på grund av risken att polisen får veta var de finns. Men frågan är mer komplicerad än så. Det är klart att vi tycker att sjuka människor skall få hjälp om de behöver kvalificerad vård. Som förälder är man naturligtvis beredd att göra vad som helst för att ens sjuka barn skall bli friskt igen. Regeringen har när det gäller Barnkommitténs förslag sagt att den frågan kräver ytterligare beredning eftersom den är så komplicerad. Vi behöver också fundera på och diskutera vem som har ansvaret för dem som gömmer sig. Det gäller framför allt ansvaret för de gömda barnen. Vi har här i riksdagen tillsammans bestämt att vi skall ha en reglerad invandring. Vi har bestämt vilka lagar och regler som skall gälla för att få uppehållstillstånd i vårt land. Vi har i stort sett varit överens om att det är de som är i behov av skydd som får stanna. Det betyder att alla som söker asyl i Sverige inte får stanna. De flesta finner sig i fattade beslut och lämnar landet. Men några vägrar att göra det och får hjälp att gömma sig. Visst kan det fattas felaktiga beslut. Men man kan inte utgå från att alla avslagsbeslut är felaktiga. Är det då samhällets ansvar, dvs. vårt ansvar, att de gömda barnen tvingas att vistas största delen av dygnet inomhus utan att kunna gå i skola, utan att kunna träffa jämnåriga kamrater och att de barnen till slut mår så dåligt både fysiskt och psykiskt att de får stanna av humanitära skäl? Frågan som också måste ställas är: Vilket ansvar har föräldrarna för sina barns hälsa och utveckling och för sitt barns bästa? Vilket ansvar har de människor som tagit på sig uppgiften att gömma dessa barnfamiljer? Skall människor som vistas illegalt här i landet ha samma rättigheter som dem som vistas här legalt måste vi också fråga oss om det behövs uppehållstillstånd. Vi har stiftat lagar för att underlätta för människor att leva tillsammans. Om vi kräver respekt för våra lagar måste vi också följa dem. Tycker vi att lagarna är fel skall vi ändra på dem, inte strunta i dem. Fru talman! Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Så gäller det propositionen och betänkandet om återkallelse av uppehållstillstånd. Möjligheten att återkalla uppehållstillstånd är inget nytt utan har funnits i tidigare lagstiftningar. Där var skrivningarna något mjukare. I lagtexten stod att uppehållstillstånd kunde återkallas på grund av oriktiga uppgifter om identiteten. 1989 infördes ordet skall. I lagen står att visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall återkallas om utlänningen lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. Lagen innehåller ingen preskriptionstid. Någon större debatt när lagen skärptes på den här punkten kan jag inte minnas att det blev, varken här i riksdagen eller i massmedierna. Det var andra förslag, t.ex. att ta barn och vuxna i förvar, kroppsvisitering och arbete för asylsökande, som var de stora omtvistade och omdiskuterade frågorna. Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade visserligen en gemensam reservation som gick ut på att behålla den gamla regeln. Men så blev det inte. Såvitt jag minns blev det heller inte någon större diskussion efter riksdagens beslut. För att förstå varför ordet skall infördes måste man se till den tidsanda och den debatt som fördes när 1989 års utlänningslag antogs. Debatten då både bland människor och massmedierna handlade mycket om det stora antal människor som sökt asyl i Sverige, och inte minst om alla som saknade pass, biljetter och andra ID-handlingar. Många var kritiska till att så många kunde få uppehållstillstånd. Man undrade också om Invandrarverket visste vilka det gav upphållstillstånd och om det verkligen var rätt människor som fick asyl här. Både TV och tidningar skildrade livfullt papperskorgarna på Kastrup där människor kastat biljetter och andra handlingar. Även på Arlanda förekom liknande händelser. De flesta asylsökande kom då via Kastrup till Arlanda när de ansökte om asyl. UNHCR var bekymrat och ansåg att asylrätten var hotad. Dokumentlösheten var ett stort och växande problem inte bara i Sverige utan också i övriga Europa. UNHCR befarade att folkopinionen skulle svänga och att alltfler länder skulle bli negativa till att ta emot flyktingar om en mycket stor andel människor fick asyl utan att kunna identifiera sig. Dåvarande invandrarministern såg också svårigheter att föra en rättvis flyktingpolitik och ansåg att något måste göras åt dokumentlösheten. I dag är diskussionen annorlunda bland de flesta människor. Vi har sett konsekvenserna av 1989 års utlänningslag i de här delarna. Vi har också sett konsekvenserna både för enskilda människor och för familjer, och vi är beredda att ändra lagen på den här punkten. En politik som skall vinna förståelse både bland medborgare i vårt land och hos dem som söker asyl måste vara tydlig och trovärdig, modern och medmänsklig. Utskottet ansåg att det fanns anledning att se över bestämmelserna. Kommittén om ny instans och processordning i utlänningsärenden har gjort det med förtur, och det betänkande ligger till grund för den propositionen som vi just nu behandlar. Huvudregeln är naturligtvis att identiteten skall klarläggas redan när uppehållstillstånd beviljas. Det är där som Invandrarverket ska satsa sina resurser och också gör det. I dag finns en kvalitetssäkring i asylprövningen. Från den 1 januari 1997 är det också obligatoriskt för den asylsökande att lämna fingeravtryck och fotografi. Problemet med oklar identitet gäller i huvudsak asylsökande. Invandrarverket har också framhållit att det finns asylsökande som kommer från länder där det är nästan omöjligt att få fram några handlingar och att det därför förekommer att personer inte har någon möjlighet att styrka sin identitet hur gärna de än vill. Fru talman! Regeringen föreslår att det precis som i dag måste finnas möjligheter att återkalla tillstånd när utlänningen uppgett fel identitet. Det är huvudprincipen. Det är viktigt för att kunna föra en rättvis flyktingpolitik. Att ha fått uppehållstillstånd på en falsk identitet skapar naturligtvis problem för den enskilda människan. Det är också viktigt inte minst av humanitära skäl att en människa som bott här länge kan känna trygghet och inte ständigt behöver oroa sig för att inte få vara kvar. För den person som inte får behålla sitt uppehållstillstånd och därför måste lämna landet får ett sådant beslut många gånger svåra följder. Därför är det angeläget att man ser på alla omständigheter och att de vägs samman innan beslut om återkallelse fattas. Hänsyn skall bl.a. tas till familjeförhållanden, till barnen och deras hälsa och utveckling och till barnets bästa. Hänsyn skall också tas till anknytningen till det svenska samhället och till hur länge man varit i Sverige. Regeringen föreslår att det skall krävas synnerliga skäl för att återkalla ett tillstånd för den som varit här i mer än fyra år. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Först vill jag litet grand kommentera sjukvården och anledningen till att vi har skrivit de motioner och reservationer som vi har gjort. De vuxna som befinner sig på flyktingförläggningarna, och som kanske i hemlandet innan de tvingades fly har gått på kontinuerliga kontroller för att t.ex. undersöka livmodercancer, måste i Sverige vänta till dess att cancern har utvecklats fullt. Kostnaderna för att söka läkare täcks nämligen inte av det bidrag de får. Vi har bestämt att vi skall ha reglerad invandring - ja, det har vi gjort. Det har Vänsterpartiet också sagt. Trots detta har Sverige under de senaste åren tre gånger fällts för brott mot FN:s tortyrkonvention. Detta visar att misstag kan begås. Detta visar också att, precis som Maud Björnemalm säger, de flesta av flyktingarna åker tillbaka men några hänger sig kvar. Maud Björnemalm undrar vilket ansvar föräldrarna har för sina barn. Först och främst har de väl att se till att barnen har ett liv - att de får överleva. Risken för något annat är ganska stor om man skickas tillbaka till t.ex. Peru eller andra länder där vi vet att omfattande tortyr förekommer. De som vistas illegalt här skall inte kunna hänga sig kvar, menar Maud Björnemalm. Vad vi talar om här, och vad vi har talat om, är barnen. Tycker vi att lagen är fel skall vi ändra på den, sägs det här. Ja, men snälla Maud Björnemalm, det är ju det vi har försökt sedan den dagen jag kom in i riksdagen. Jag skall också kommentera övergångsreglerna. De som har fått sina uppehållstillstånd indragna, som uppfyller kriterierna för den nya lagstiftningen och som fortfarande finns kvar i landet - är det Maud Björnemalms uppfattning att de fortfarande skall utvisas?
Fru talman! Det finns överenskommelser mellan regeringen och Landstingsförbundet om läkarvården. De asylsökande skall få akutvård och vård som inte kan anstå. Sedan är det den behandlande läkaren, dvs. den läkare som den asylsökande uppsöker, som har att avgöra om man skall göra något åt den sjukdom som den asylsökande har. Det är läkaren, och ingen annan, som avgör detta. När det gäller problemet med de familjer som vistas här har regeringen på Barnkommitténs förslag sagt att den vill utreda detta ytterligare. Men, Ulla Hoffmann, de här människorna har ju fått sina ansökningar prövade inte bara av Invandrarverket utan förmodligen också av Utlänningsnämnden. Man har funnit att de inte har skäl att stanna i Sverige. De har inte skyddsskäl för att få uppehållstillstånd. Därför skall de lämna landet. Om de sedan väljer att gömma sig ställer jag frågan: Vem har ansvaret för barnen, för barnens bästa och för barnens hälsa? Är det föräldrarna? Vilket ansvar har de? Vilket ansvar har de som gömmer barnfamiljerna? Detta kan inte vara samhällets ansvar, och det kan inte vara allom givet att få stanna i Sverige bara för att man är en barnfamilj. Barnens bästa innebär nämligen inte alltid att stanna i
Fru talman! Maud Björnemalm! Jag skulle önska att vi på något sätt kunde göra det hela klart och tydligt för de behandlande läkarna när de avgör sådana här fall. Men jag skall göra mitt för att se till att det som står i utskottsbetänkandet kommer ut till de olika landstingen via Vänsterpartiets landstingsledamöter. Vi skall utreda barnens - de barn som befinner sig på flyktinganläggningarna - situation ytterligare, sägs det nu. Jag tycker att det har utretts tillräckligt! Hela betänkandet andas att barnens situation har utretts tillräckligt. Men vi skall alltså vänta ytterligare! Vi begär bara en sådan enkel sak som att Invandrarverket skall få i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att medvetandegöra sin personal om den anmälningsskyldighet till socialtjänsten osv. som finns vad gäller misstankar om sexuella övergrepp. Inte ens det kan utskottsmajoriteten säga är angeläget! Vi vet ju att det sker sexuella övergrepp på flyktingförläggningar. Men inte ens det, Maud Björnemalm!
Fru talman! Jag anser att det är Landstingsförbundets sak att informera de läkare som finns inom landstingen om vad som gäller i sjukvården för de asylsökande. Ulla Hoffmann! Man kan inte hänga upp allt på att någon av Invandrarverkets tjänstemän inte kände till detta.

Fru talman! Varför gömmer de sig? De har ju ofta gett uppgifter och lämnat papper. Läkare och advokater har skrivit, men betraktats som icke trovärdiga. Det är det som är haken i detta - att man inte heller tror på svenska ämbetsmän som sätter sin yrkesheder i pant. De här människorna tar naturligtvis ansvaret för sina barn. De är mycket väl medvetna om att det inte är någon dans på rosor att vara gömd. Många av dem har redan flytt. De valde inte flykten, utan flykten valde dem. Det är likadant här - de väljer inte att gömma sig, men de törs inte åka hem. Jag kan inte säga att det gäller 100 %, men det gäller de allra flesta. De vet nämligen att det verkligen inte är någonting bra att gömma sig. Miljöpartiet reserverade sig också mot detta att ändra "kunde" till "skall". Det var på den tiden Miljöpartiet satt i riksdagen under den förra perioden. Nu har vi fått igenom detta. Man har tagit bort "skall". Det är en stor seger för dem som det gäller - inte för vår del. Ju mer restriktiv politiken mot invandrare är, desto mer sticker rasismen upp sitt fula huvud. Det är faktiskt så! Jag säger inte motsatsen, dvs. att om politiken är öppnare finns inte rasismen. Men restriktiviteten gör att rasismen och invandrarfientligheten växer. När regeringen skriver om falska flyktingar och missbruk av asylrätten i olika pressmeddelanden tänker folk: Jaså, de är falska. Men om man söker till ett universitet är man inte falsk därför att man inte kommer in. Om en flykting söker sig till Sverige och inte får stanna så är han inte falsk och han missbrukar inte asylrätten. Det är väldigt viktigt att man skiljer på det här.
Fru talman! Varför gömmer de sig? frågar Ragnhild Pohanka. Många människor flyr undan krig, förföljelse och naturkatastrofer och kommer till Sverige och söker asyl. Många har ett skyddsbehov. Många kommer också till Sverige av andra skäl. De vill finna ett bättre liv för sig och sin familj. Detta är naturligtvis inte straffbart, men det ger inte uppehållstillstånd i Sverige. Många människor vill inte fatta detta, och de vill inte lämna landet. De gömmer sig i förhoppning om att få stanna kvar. Det är det här som jag tycker är så tragiskt. Människor tvingas gå under jorden och gömma sig. Barnen far illa - så illa att de till slut får uppehållstillstånd av humanitära skäl eftersom de är i så dåligt fysiskt och psykiskt skick. Det är här jag frågar mig var ansvaret kommer in. Varför gömmer man människor på detta vis?
Fru talman! Lagen är sådan, som Maud Björnemalm säger. Men det är inte så att det inte sker misstag. Misstag har begåtts. Det har hänt att människor som har kommit tillbaka har försvunnit. Det gäller även anknytningsinvandring. T.o.m. fängslande, tortyr och försvinnanden har inträffat när det gäller den gruppen. Det är alltså inte så enkelt som Maud Björnemalm säger. Det är klart att vi måste följa lagen. Men de flesta av dessa människor anser att de inte har fått gehör för sina skyddsbehov, och det är det som är det viktiga. Jag har träffat många gömda flyktingar. Jag har inte gömt någon, men jag har träffat många. Man gömmer dem inte, utan de ber om hjälp. De har lagt fram sina skäl, advokater har hjälpt dem att skriva nya ansökningar och det har hänt att de har blivit trodda och fått stanna i nästa omgång.
Fru talman! Lagen är sådan, säger Ragnhild Pohanka. Lagen blir som vi stiftar lagen. Det är vi som stiftar lagar. Vi har varit överens om, Ragnhild Pohanka, att vi skall ha en reglerad invandring. Med en reglerad invandring följer att alla människor som kommer till Sverige och söker asyl inte har skäl att få stanna här.

Fru talman! Först har jag en kort kommentar till det som Ragnhild Pohanka sade om falska papper kontra betyg. Det är faktiskt en viss skillnad mellan falska pass och ID-handlingar och korrekta betyg som inte accepterats på grund av att de inte är på den nivå som krävs. Det var en litet långsökt jämförelse som Fru talman! Här skall vi behandla nästa års kostnader för flyktingpolitiken, invandrarpolitiken och även återkallelse av uppehållstillstånd. I våras begärde jag att Riksdagens revisorer skulle utreda de totala kostnaderna för den svenska flyktingpolitiken. Många har sagt att detta är en ekonomisk tillgång för oss. Det har varit det på kort sikt. Jag menade att man skulle ta reda på vad allting kostade, och även givetvis ta fram de pluspengar som finns. Jag fick ett svar under sommaren där man tackade för min begäran om ett utredningsuppdrag, men de ville inte utreda frågan. Det innebar att jag i september månad skrev en motion med samma begäran. Jag tror att den nu finns i det utskott som i dag behandlar flyktingfrågorna. Jag vet inte hur det går med den, men jag misstänker att det blir nej. Om det blir nej, misstänker jag att jag förstår varför. Det här betänkandet handlar om återkallande av uppehållstillstånd. Jag menar att det är ett bevis på en totalt havererad asyl och flyktingpolitik. Den är helt unik jämfört med hela EU och samtliga övriga industriländer i världen. Svenska politiker har tydligen en förmåga som alla övriga länders medborgare och politiker saknar. Vi ser dagligen bevis på en misslyckad politik. I morse läste jag i en Stockholmstidning att statsrådet Schori känner sig träffad av den här kritiken. Han skrev att nu har vi minsann skärpt flyktingpolitiken. Men efter vad jag har hört i dag verkar det inte gälla Folkpartiet. De vill utöka den ännu mer. Jag undrar bara var pengarna till den här än mer generösa flyktingpolitiken finns. Man kan konstatera att dagens betänkande beror på att antalet asyler som har beviljats baserat på oriktiga uppgifter nu är så stort att man inte länge kan göra som man gjorde innan, dvs. avgöra från fall till fall i huvudsak, utan nu fattar man ett generellt beslut tvärs över. Det sägs här att detta bara kostar marginellt. Det kostar kanske bara marginellt i pengar, men jag tror att det kostar mycket mer ute bland allmänheten i form av ett minskat förtroende. Enligt TT för fyra veckor sedan sade statsrådet Schori att den här lagen fanns i praktiken tidigare. Då kan man undra varför man skall införa en lag som redan finns. Det är tydligen så att den här lagen är ett bevis på oförmågan hos riksdagen att skriva en lättfattlig lagtext eller på inkompetensen hos de myndigheter som skall tolka den lagstiftning som vi beslutar om i riksdagen. Huvudorsaken till dagens situation är att många människor har lämnat felaktiga ID-handlingar, inte har haft några ID-handlingar, saknat pass eller färdbiljetter som de bevisligen i de flesta fall måste ha visat flera gånger under resan till Sverige. Fru talman! Jag inser att den som är politisk flykting och riskerar att bli fysiskt eller psykiskt förföljd i sitt hemland svårligen kan erhålla ett pass eller möjligheter att resa ut om han eller hon uppger korrekt namn. Men jag kan inte förstå varför man inte kan lämna de riktiga uppgifterna den dag då de söker asyl i Sverige. Det kan bero på att de inte har den flyktingstatus som de påstår. Det kan också bero på, vilket har skett i flera fall, att de redan har fått asyl i ett annat land. Vi har också sett och hört att advokater bevisligen har uppmanat asylsökande att dölja korrekta uppgifter. Jag är inte jurist, fru talman. Det erkänner jag. Men jag tror inte att poängen med att ha en advokat som hjälp i ett mål är att advokaten skall uppmana sin klient att ljuga eller dölja sanningen. Det kan inte ha varit den ursprungliga uppgiften för en advokat. Tidigare under den här debatten hörde jag Ann Kristin Føsker berätta om sin pappa. Han och hans kollega, två poliser från Norge, deltog i en sådan verksamhet att de medverkade till att människor smugglades ut ur Norge till Sverige under andra världskriget. Sedan anade de på goda grunder att ockupationsmakten misstänkte dem för samröre med motståndsrörelsen. De ansåg att det var skäl nog att lämna Norge. Men när de kom till Sverige ville de inte tala om vad de hette och vad de hade haft för yrke och uppgift i Norge. Det skulle vara skälet till att man inte lämnade korrekta uppgifter. Jag skall inte ifrågasätta det här anförandet. Det var mycket känslofullt, och det som Ann-Kristin Føsker berättade var säkert sant.

Jag tycker inte att skälet till att bränna ID handlingar var riktigt korrekt. Enligt vad jag hörde skonade Ulla Hoffmann riksdagens kammare från ett brandtal om flyktingpolitiken. Det skulle hon spara till senare. Det kan man ju tacka för. Men hon lyckades ändå, fru talman, att anklaga alla andra människor och länder som inte accepterar Vänsterpartiets flyktingpolitik för att vara mer eller mindre omänskliga. Det var en bravad, trots ett uteblivet brandtal. Rose-Marie Frebran förde också ett intressant resonemang om flyktingpolitikens påverkan på vår ekonomi. Det skulle vara intressant att vid ett annat tillfälle höra hur hon kom fram till de faktiskt ganska kloka synpunkter som hon hade.

Många av dem fann att de skäl som de fullt sanningsenligt uppgav inte räckte till. De fick inte asyl i Sverige. Men många av dem som ljög, som använde vilseledande uppgifter, fick asyl i Sverige. Vad har ni alltså att i dag säga till de människor som trots allt följde det korrekta rättesnöret och försökte att ljuga så litet som möjligt och att hålla sig till sanningen så mycket som möjligt? Till sist, fru talman, några ord om det svenska medborgarskapet. Tydligen finns det där fler undantag än regler. Jag skall ge ett exempel. En kvinna från Ryssland vill söka medborgarskap i Sverige. Kvinnan är kontorist - hon har alltså inte direkt ett statusfyllt yrke - gifter sig med en svensk och vill bli svensk medborgare. Men hon har icke en chans i världen att bli svensk medborgare innan föreskriven tid har gått ut. Om man däremot är vetenskapsman eller idrottsstjärna - speciellt det sistnämnda, baserat på Sveriges akuta brister på medaljer i både OS och EM - får man inom en relativt kort tid svenskt medborgarskap. Jag tänker nu dra en lans för vårt grannland Danmark. Där är man konsekvent i det här fallet. Där gäller samma tid för alla, oavsett vilken position man har när man söker medborgarskap.
Fru talman! En sak vill jag kommentera. Sten Andersson säger att det troligen blir avslag på en motion som han har lämnat in och att han i så fall vet varför. Vi i Miljöpartiet får avslag på i stort sett alla våra motioner. Jag vet också varför. Men det handlar inte om någon konspirationsteori, utan vi får avslag därför att en majoritet och vi har olika åsikter. Om vi kan komma överens får vi medhåll. Det är alltså inget konstigt med att få avslag på en motion. Det vill jag betona. Ingenting annat vill jag kommentera.
Fru talman! Jag har små händer. En del säger att jag har svårt att fatta. Jag fattar faktiskt inte vad fru Pohanka sade till mig. Kan fru Pohanka ta det en gång till?

Fru talman! Kommunsektorns andel av ekonomin utgör nära 30%, något som internationellt sett är unikt. Kommuner och landsting disponerar för närvarande netto ca 425 miljarder kronor, varav ca 380 miljarder kronor är skattemedel. Enligt de uppgifter som jag har inhämtat via riksdagens utredningstjänst går 20 % av dessa pengar till vård, 16 % och med 2,5 miljarder kronor 1999. Detta beror på den höga arbetslösheten, dvs. på ett minskande antal skattebetalare. Samtidigt säger regeringen att den skall "rädda vården" genom ett tillskott på 4 miljarder kronor från staten till kommuner och landsting. Då måste man fråga sig om en sektor som i dag förfogar över 400 miljarder kronor står och faller med ett tillskott som motsvarar 1 % av denna summa, dvs. Det avgörande är ju att öka kommunernas och landstingens inkomster genom att minska arbetslösheten. Vi måste få fler arbetsgivare och därmed fler människor i arbete som kan betala skatt. Det är bristen på skattebetalare som skall åtgärdas. Om man med en sådan politik kan få 100 000 nya jobb - dvs. nya skattebetalare - inom den privata sektorn ökar, enligt En politik som stimulerar företagande kan ge ett rejält tillskott med pengar till vård, omsorg och skola - de områden som måste prioriteras främst inom den offentliga verksamheten. Det är mot den bakgrunden, fru talman, som man skall bedöma våra förslag till skattesänkningar, vilka främst riktas till små och medelinkomsttagare. Dels minskar vi löntagarnas bidragsberoende, dels minskar vi arbetsgivarnas arbetskraftskostnader. Då blir det fler i arbete, lägre kostnader för arbetslösheten och ökade skatteintäkter. Vi finansierar våra skattesänkningar med motsvarande neddragningar av bidragen, dvs. vi minskar rundgången i ekonomin. Socialdemokraterna antyder att skattesänkningarna skulle äventyra vård, omsorg och skola. Det är inte sant. Vi moderater har faktiskt samma budgetförslag som regeringen när det gäller statens anslag till vård, skola och omsorg. Dessutom har vi 400 miljoner kronor mer för 1998 än regeringen eftersom vi avlastar kommunerna för assistanskostnader. Vi har föreslagit en långtgående växling från subventioner och bidrag till omfattande skattesänkningar för alla, främst för låg och medelinkomsttagare. Samtidigt värnar vi de människor som är i störst behov av gemensamma insatser och som har små eller inga möjligheter att påverka sin egen situation. Vi slår också fast att det allmänna skall tillföras resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra de uppgifter som måste vara gemensamma. Vi förordar en ny tandvårdspolitik med etableringsfrihet och avskaffande av anslutningskontroller och prisreglering inom tandvården. Vi vill införa en ny läkemedelsförsäkring och genomföra rationaliseringar inom läkemedelsförsörjningen. Dessa förslag innebär besparingar på 4,4 miljarder kronor. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar bör få oförändrat stöd med 15 miljoner kronor även för år 1998. Vidare anser vi att assistansreformen bör återställas till sin ursprungliga utformning, vilket innebär att rätten till assistans vid vistelse i barnomsorg, skola och dagcenter bör återinföras. Schabloniseringen av assistansersättningen bör avskaffas, och finansieringsansvaret för de 20 första assistanstimmarna per vecka skall återgå till staten. Vi vill införa ett särskilt bostadsstöd till personer med funktionshinder för att underlätta för dem att bo kvar i handikappanpassade bostäder. Kostnaden har vi beräknat till 100 miljoner kronor. De psykiskt funktionshindrade bör enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade ingå i personkretsen. I avvaktan på detta anser vi att ett särskilt stimulansbidrag bör utgå till kommunerna för att dessa mer aktivt än i dag skall arbeta med denna glömda grupp funktionshindrade. Vi anslår 300 miljoner kronor för detta ändamål. Mina kolleger i utskottet Liselotte Wågö och Leif Carlson kommer senare under denna debatt i sina respektive inlägg att närmare redovisa våra alternativ. Fru talman! Den kommunala sektorns omfattning understryker betydelsen av att pengarna används väl. Det blir då avgörande att den positiva produktivitetsutveckling som ägde rum under första hälften av 1990-talet återkommer. Den socialdemokratiska politiken har i stället inneburit att det framgångsrika kommunala förnyelsearbetet från denna period har avstannat. Varje procents förbättring ger ett betydande utrymme för att minska trycket på skattebetalarna. En avreglering och en ökad konkurrensutsättning måste därför genomföras. Kommunsektorns storlek gör också att kommuner och landsting i mycket hög grad är beroende av tillväxten i den totala ekonomin. Om sysselsättningen utvecklas positivt förbättras den kommunala skattebasen. Den svaga sysselsättningen de senaste åren har slagit hårt mot kommunernas skatteunderlag. Den nuvarande stagnationspolitiken måste ersättas med en politik som ökar tillväxten och antalet nya arbetstillfällen. Därmed minskar också trycket på kommunernas och landstingens budgetar och samtidigt skapas helt andra och bättre arbetsförutsättningar för kommunsektorn. När nu landstingen och kommunerna i vårt land förfogar över mer än 400 miljarder borde man väl kunna klara vården, omsorgen och skolan inom denna totalram, eller hur? Men vi noterar att 41 %, dvs. drygt 150 miljarder, används till annat än vård, omsorg och skola. Socialdemokraterna, som värnar stora och mäktiga landsting och kommuner, saknar politisk kraft och förmåga att prioritera vård, omsorg och skola framför landstingens och kommunernas övriga verksamheter. Den politiken leder till ständigt högre skatter, hög arbetslöshet och sämre kvalitet i vården, omsorgen och skolan. Vi moderater förordar en annan inriktning av politiken. Vi vill skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, kulturellt och socialt växande Sverige. Genom en större enskild sektor och ett starkare civilt samhälle kan både företag och människor växa. Massarbetslösheten kan steg för steg pressas tillbaka samtidigt som den sociala tryggheten också i andra bemärkelser kan öka genom att hushållen får en större ekonomisk självständighet. För att Sverige skall få fler företag och fler jobb behövs en politik som stimulerar företagsamhet. Särskilt de mindre företagen behöver ny livskraft och möjlighet att utvecklas och växa. Först då kommer de nya riktiga jobben. Arbete åt alla ger välfärd åt alla.

Herr talman! Låt mig börja med att kort kommentera de arbetsformer som vi nu har kring budgeten och budgetförslagen. Jag tycker att det är svårt att få en riktigt bra struktur på debatten med utgångspunkt i det sätt som vi behandlar budgeten på. Det måste vara viktigt att medborgarna i landet får en bild av vad som är de olika partiernas långsiktiga mål för en verksamhet och vad som är budgetfrågor för närmast liggande budgetår. Det framgår inte riktigt tydligt nu. De partier som har andra budgetförslag kan också i det väva in frågan om de långsiktiga målen, medan för partier som Centern som har samma ramar som regeringen öppnas inte samma möjlighet att få diskutera de långsiktiga frågorna. Som ett exempel på det kan nämnas tandvårdsförsäkringen, där det från alla partier har föreslagits andra budgetramar än de regeringen och Centern har föreslagit. Där är det stor möjlighet att få en sådan debatt. Vi har också lagt fram ett mycket omfattande motionsförslag om tandvårdsförsäkringen, men det förslaget kom upp i särskild ordning vid en särskild debatt tidigare. Jag vill säga, herr talman, att det är viktigt att fundera på de här arbetsformerna framöver så att det inte blir att de långsiktiga målen kastas in som jästen efter degen i en budgetdebatt. Nog om detta. En stark ekonomi är naturligtvis en förutsättning för att välfärdssamhället skall fungera. Genom att vi i Centerpartiet haft modet att ta det ansvar som det modet för med sig kan vi medverka i den ekonomiska saneringen både i samarbete med den nuvarande regeringen och under arbetet tillsammans med den förra. Det är viktigt att komma ihåg att det här arbetet inte har börjat nu utan faktiskt började redan då. Vi har varit modiga att ta det ansvaret, och jag tycker att vi i hög grad bör kunna ta på oss äran av att vi nu håller på att få en ekonomi i balans, att vi är på rätt väg i Sverige för att skapa de förutsättningar som krävs för ett gott välfärdssamhälle där alla människor kan leva i trygghet. Det har också gett oss möjligheter att efter flera års besparingar ge ökade resurser till kommunerna och landstingen så att de kan utföra sin viktiga del av vården och omsorgen. Det är här som tyngdpunkten ligger. Genom de 4 miljarder kronor som anslås mer för 1998 och de 8 miljarder som anslås mer för 1999 - inalles blir det 16 miljarder kronor mer till kommunsektorn - har förutsättningarna för en förbättring av vård och omsorg skapats genom den saneringspolitik som vi har bidragit till. Centerns mål för vården och den sociala omsorgen är solidarisk finansiering. Grunden för finansieringen skall vara våra gemensamma skatteintäkter. Visst skall man ha kompletterande finansiering via avgifter, och visst skall man kunna på annat sätt ta in pengar till vården, men grunden måste vara det som man får in via skatter. Vård och social service skall utgå från människors vårdbehov, inte från deras förutsättningar att betala. Utformningen av vården, så som den organisatorisk skall vara, skall utgå från medborgarperspektivet. Medborgarens uppfattning om vilken typ av organisation han eller hon vill ha på verksamheten skall vara utgångspunkten för utformningen av vården, var den skall finnas geografiskt och på vilket sätt den organisatoriskt skall tillhandahållas. Valfrihet är en viktig del i vård och omsorg. Människor måste kunna välja vilken vårdgivare man skall ha när man behöver vård och omsorg. Vem som producerar vården får inte stå strid med den solidariska finansieringen. Så länge samhället svarar för en huvuddel av kostnaderna skall också samhället ställa krav på dem som tillhandahåller vården så att det sker i de former som man vill. Det är viktigt att den vård och omsorg som vi behöver finns nära, att vi har nära till vårdcentralen, att vårdcentralen kan se ut så som vi själva som medborgare tycker att den skall se ut. Ett effektivt utnyttjande av resurserna genom samverkan är också en viktig faktor som måste tas till vara. Det sägs ibland att partierna här i landet står varandra ideologiskt alltför nära för att det skall vara lätt för medborgarna att se var gränserna och skiljelinjerna går. När vi nu står inför ett valår är det viktigt att klargöra för väljarna var skiljelinjerna går. Det finns väl inget område där det är så tydligt var gränserna går som inom området social välfärd. Det är många som i debatten kanske föreställer sig att skiljelinjen går mellan å ena sidan Socialdemokraterna och Centern och å andra sidan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Men i realiteten går faktiskt den här skiljelinjen mellan Moderaterna, som radikalt söker sig bort från den solidariskt finansierade välfärden, och alla övriga partier, som på olika sätt visserligen vill reformera det nuvarande välfärdssystemet men ändå bibehålla den gemensamma grunden med den gemensamma finansieringen. De moderata skattesänkningslöftena bygger på att det sker en omfattande neddragning av den med skattemedel finansierade sociala tryggheten, vården och omsorgen.

Det är pengar som till största delen skall tas från den sociala sektorn. Detta skall läggas ovanpå de besparingar på 126 miljarder kronor som redan har genomförts och som i hög grad fått bäras av social omsorg och vård. Det finns en uppenbar risk för att ett sådant system som det som Moderaterna förordar leder till en felaktig fördelning av resurserna. Det finns en uppenbar risk för att vi går mot ett samhälle där pengarna mer än behoven styr vården och omsorgen. Tanken på att via en obligatorisk försäkring i stället för via skatter betala för sin trygghet, är något som vi från Centern kan acceptera så länge det gäller att försäkra sig mot inkomstbortfall av olika slag. Men att överlämna till Folksam och Skandia att bedöma när man behöver sjukvård eller omsorg är något helt annat. Det är något som vi i varje fall inte kan acceptera. Såvitt jag förstår kan inte heller Folkpartiet eller Kristdemokraterna acceptera det. För Centern är det den solidariska finansieringen och detta med vård efter behov som skall vara grundbulten när det gäller vården och omsorgen. Ett system där den som har små behov av vård och omsorg och tjänar mycket vinner mest, och där den som har låg inkomst men stora behov förlorar mest, kan vi från Centern inte acceptera. Därför vill vi behålla den solidariskt finansierade välfärden, men vi vill göra reformer som går mot valfrihet, närhet och ett effektivare resursutnyttjande.
Herr talman! Roland Larsson talar om att vårt finansieringssystem inte skulle vara solidariskt. Vår allmänna obligatoriska hälsovårdsförsäkring är verkligen solidarisk. Den omfattar alla. Oavsett den inkomst man har eller den situation man befinner sig i, får man del av försäkringen om man hamnar i den situationen att man blir sjuk. Försäkringen följer patienten. Patienten får en ökad valfrihet och kan välja mellan olika former av utbud. Dessutom blir det möjligt för fler vårdgivare att konkurrera med varandra, och personalen får fler arbetsgivare att välja emellan. Det här innebär att vi dessutom kan göra besparingar genom att vi kan avveckla landstingsskatten och därmed också landstingspolitikerna och den byråkrati som är förenad med det politiska maktutövandet. De pengar som man sparar genom den reformen kan användas som ett direkt resurstillskott till den egentliga vården. Jag vill alltså hävda att en sådan finansieringsform verkligen är solidarisk då den omfattar alla.
Herr talman! En viktig fråga är naturligtvis vem som får störst del av de här skattesänkningarna. Och hur mycket får man betala för den här försäkringen? Moderaternas idé är ju att människor, genom att man tar ut mindre skatt, skall få mer pengar över i hushållen, och att de skall kunna betala för de här försäkringarna. Men samtidigt påstår ni ju från Moderaternas sida att de här skattesänkningarna skall generera arbetstillfällen inom andra sektorer i näringslivet. Jag kan för min del inte förstå hur man samtidigt - bara en annan väg - skall betala via försäkringar för den vård och omsorg man behöver, och samtidigt få pengar över för att använda till andra ändamål. Någonstans måste denna avtappning ske för att det skall kunna vara möjligt att genomföra detta - såvida det inte är ett rent reptrick. Därför hävdar jag att detta kommer att gå ut över dem som har de lägsta inkomsterna och de största vårdbehoven.
Herr talman! Så fungerar det inte. Avgifterna till den allmänna, obligatoriska hälsovårdsförsäkringen skall betalas in av var och en efter bärkraft. Har man ingen inkomst så kan man ingenting betala. Däremot får man del av vården. Försäkringen faller ändå ut och betalar mellanskillnaden mellan eventuell patientavgift och den totala kostnaden. Våra skattesänkningar, som riktas till låg och medelinkomsttagare, skall göra arbetskraften billigare. Vi skall se till att vi inte fortsätter att ta ut mer och mer skatt av ett minskande antal skattebetalare. Vi skall i stället öka antalet skattebetalare men inte ta ut så mycket av var och en. Men genom att antalet skattebetalare ökar när vi löser arbetslöshetsproblemen, får alltså kommuner och landsting in betydligt mer pengar. Jag gav i mitt anförande ett exempel som man hade räknat på inom Statistiska centralbyrån. Om man kan skapa 100 000 nya jobb i den privata sektorn, ökar landstingens och kommunens inkomster med 20 miljarder kronor. Det skall jämföras med de siffror som vi i dag talar om, nämligen att inkomsterna till följd av arbetslösheten minskar med 2,3 respektive
Herr talman! Om då de pengar som tillförs den privata sektorn måste användas för vård och omsorg, för det är väl ändå det de här pengarna kan användas till, så kan man fråga sig vad man har vunnit. Det går ju inte att både räkna med de här pengarna som en tillgång för annan verksamhet och för vård och omsorg. Vad jag kan förstå av det Sten Svensson säger nu, menar han att det egentligen inte är någon skillnad jämfört med det system som vi har i dag på annat sätt än att Trygg Hansa och Skandia skall ta över landstingens roll. Där ser jag ingen fördel. Jag tycker att det är bättre att landstingen bedömer om jag har ett tillräckligt stort behov av vård än att jag får gå till en skadereglerare på ett försäkringsbolag.

Herr talman! Den 20 november i år beslutade riksdagen om de ekonomiska ramarna för de olika utgiftsområdena. Den budget som antogs stöddes av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Folkpartiet liberalerna har i sina parti och kommittémotioner förordat en alternativ budget. Vårt budgetförslag har temat jobb, vård och skola. Det innebär i huvuddrag sänkta skatter för företagare och tillväxt med utgiftsökningar framför allt när det gäller vård och omsorg. Eftersom vårt alternativ till budget har fallit, har jag inte deltagit i utskottets beslut om anslagsfördelning under bl.a. utgiftsområdet och målen och, herr talman, jag vill hänvisa till mitt särskilda yttrande i betänkandet. Herr talman! Folkpartiet står naturligtvis för en solidariskt finansierad sjukvård. Vi har alltså inte ändrat uppfattning. Roland Larsson kan vara lugn. Att sedan andra än t.ex. landstingets anställda kan utföra vården, är en helt annan sak. Det är i hög grad välkommet för att vi skall kunna höja kvaliteten på vården och skapa möjligheter att ha andra arbetsgivare. Svensk sjukvård står sig väl i internationell jämförelse när det gäller personalens kompetens och den tekniska utvecklingen. Men samtidigt måste vi konstatera att svensk sjukvård är i kris. Kristecknen blir allt flera. Operationsköerna växer. Många människor lider i väntan på behandling. Tiotusentals gamla får inte den hemsjukvård eller den hemtjänst de behöver för att kunna leva ett mänskligt och värdigt liv. Patienter skickas hem i förtid och utan ett fungerande omhändertagande i bostaden. Det förekommer att döende patienter skickas hem, trots att de vill vara kvar på sjukhus. Också det motsatta förekommer. Patienter som vill leva sin sista tid i hemmet får inte den möjligheten. Omkring 13 000 gamla tvingas fortfarande bo i flerbäddsrum, tolv år efter det att Bengt Westerberg för första gången slog larm om situationen. Klassklyftorna visar tecken på att komma tillbaka i vården. Arbetslösa och lågavlönade har inte på samma sätt som tidigare råd att åtgärda krämpor. Det märks inte minst i tandvården. Kombinationen av arbetslöshet, sänkta bidrag och försämrad försäkring gör att människor tvingas avstå från att gå till tandläkare. Personalen känner sig mycket pressad. Uppsägningarna i vården har gjort att den personal som arbetar kvar får mycket tunga arbetspass. Medelåldern bland personalen är hög. Tiden för omvårdnad krymper. Trycket på vården kommer att öka. Antalet invånare över 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste årtiondena. Det visar inte minst HSU:s betänkande om behov och resurser i vården. Vi har inte bara att möta den kris i vården som vi har i dag. Vi måste också förbereda oss på ännu större behov inom en snar framtid. Herr talman! Därför har Folkpartiet liberalerna i sin motion presenterat en krisplan för vården. På ett par år, fram till sekelskiftet, skall Sverige ha åtgärdat de kvalitetsbrister vi angivit och vara i ett läge då vi med fog kan hävda att vi närmat oss målet värdig vård för alla. Vårdens resurser måste få öka. Det är omöjligt att klara en värdig vård för alla utan större resurser ekonomiskt och personalmässigt. De tillskott som regeringen föreslagit, och som vi stöder, kommer inte att räcka. Medlen kommer för sent - hälften först år 1999 och 2000. En betydligt större insats behövs redan Därför har Folkpartiet bl.a. föreslagit en aktivering av pengarna i sjukförsäkringen, som nu används till passiva sjukskrivningar. Detta har debatterats tidigare i dag. I viss mån har socialförsäkringsutskottet gått oss till mötes. Man låter försäkringskassorna i samarbete med landsting och kommuner använda de rehabiliteringspengar som finns. Vi tycker att det är tråkigt att man inte kan ta steget fullt ut och se till att vi får ett fungerande FINSAM i hela Sverige. Varför skall människor behöva vara sjukskrivna och ha smärtor i väntan på en behandling när det egentligen finns ekonomiska resurser att avhjälpa det? Utvärderingen av FINSAM visar en total besparingseffekt på 9 % av kostnaderna för sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Hela utvärderingen talar för att det finns en relativt stor potential för betydande besparingseffekter som en följd av samverkan mellan sjukförsäkringen och hälso och sjukvården. Med ett riktigt FINSAM-system skulle det gå att spara mer än 2 miljarder under några få år på kostnaderna för sjukpenning, rehabiliteringsinsatser och nybeviljade förtidspensioner. De vinster som skulle kunna nås skall enligt vår mening gå oavkortat till vården, främst för att minska köerna. Herr talman! Folkpartiets kommunalpolitiker har också program för hur försäljning av kommunala bolag kan tillföra vården resurser. Kommunerna står för 30 % av vården. Kommunernas bidrag till bolagsverksamhet uppgår i runda tal till 2 000 miljoner kronor. Det finns ungefär 1 500 kommunala bolag som tillsammans omsätter över 100 miljarder kronor. Vårt besked är följande: Gym, skidliftar, restauranger, hotell och andra äventyr i bolagsform skall inte bekostas med skattemedel. För oss folkpartister är det självklart att inte en enda krona som kan satsas på det som är verkligt viktigt, som en bra äldrevård, får spillas bort bara för att framför allt socialdemokratiska kommun och landstingspolitiker tycker att det är roligt att leka näringsliv. Herr talman! I ett välfärdssamhälle måste vården få ta betydande resurser i anspråk. Återkommande undersökningar visar också att skattebetalarna är beredda att ge vårdutgifterna högsta prioritet. Att det finns en väl utbyggd vård är inte bara en nödvändighet för dem som är sjuka. Det är också en viktig trygghetsfaktor för alla andra. Folkpartiet liberalerna vill därför prioritera vården på flera sätt. Vår prioritering av en politik för fler jobb genom företagande har som en grundläggande motivering att kampen mot arbetslösheten är nödvändig för att vi skall klara välfärden. Vi säger nej till löften om stora generella skattesänkningar, men prioriterar bra vård och utbildning. Vi har i många år, både på riksplanet och i fullmäktigeförsamlingar, förespråkat en politik som innebär ett effektivare resursutnyttjande. Den ojämförligt viktigaste metoden heter konkurrensutsättning. Folkpartiet liberalernas konkreta förslag när det gäller vård och omsorg ligger under andra utgiftsområden än utgiftsområde 9. Våra förslag innebär bl.a. en satsning på 1 miljard kronor för att korta sjukvårdsköerna, 0,5 miljarder i stimulansbidrag till kommunerna för att ge fler inom långtidsvården rätten till ett eget rum och 0,4 miljarder för ett förbättrat högkostnadsskydd. Vi står på solid grund när vi föreslår förbättringar inom vården som kräver ytterligare resurser. Barbro Westerholm kommer senare att gå in på flera förslag för att skapa mer resurser och bättre kvalitet i vården. Vi har visat på vägar att få fram dessa resurser. Det är bara att beklaga att dessa förslag till patienternas bästa inte har vunnit gehör hos Socialdemokraterna och Centerpartiet, som är de som har beslutat om den budget som nu gäller.